Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det fylliga svaret på min interpellation. Statsrådet valde att redovisa det beslutsunderlag som vi här i riksdagen hade i fjol när det gällde energin. Jag utgår från att vad som nu har hänt — Tjernobylolyckan och arbetet inom energirådet — kan komma att ändra tidpunkten för avvecklingen, så att vi inte skall vara låsta till den enligt min mening mycket oambitiösa planen att dröja så länge innan avvecklingen påbörjas. Jag är mycket glad över de exempel som Birgitta Dahl lämnade på effektivare energianvändning. Det är viktigt att det står klart att Sverige har goda möjligheter att bygga upp ett tryggt energiförsörjningssystem utan kärnkraft, med en successiv minskning av användningen av fossila bränslen och utan att bygga ut några skyddade eller ”kontroversiella” älvar. Ivar Franzén har redan gett många bra exempel. Låt mig fylla på med ytterligare några och i det sammanhanget få fråga Birgitta Dahl om hur hon tänker informera allmänheten i denna fråga. Effektivare energianvändning är ju det bästa sättet att ersätta den allra största delen av kärnkraften. Det är också det minst uppmärksammade och sämst förstådda sättet. Här har regeringen en stor pedagogisk uppgift. Människor vill bli av med kärnkraften, men många är uppriktigt villrådiga inför våra möjligheter. Eftersom hälften av elen ju kommer från kärnkraft och man tror att alternativen ännu inte har visat sig fungera, tror man att det blir nödvändigt att bygga ut kolkraften och de fyra orörda älvarna. Man tror att elektriciteten måste bli oerhört mycket dyrare utan kärnkraft, att vår konkurrenskraft därmed försämras, att jobben hotas samt att välfärden blir mindre. Människor har därför uppfattningen att det för att man skall klara denna som man tror svåra omställning kommer att krävas en gigantisk byråkrati och en stenhård reglering. Detta är vad väldigt många människor faktiskt tror. Regeringen måste förklara att så icke är fallet. Här behövs alltså en begriplig, professionellt framställd information, som gör att människor förstår att detta inte är sant. Ingenting övertygar så mycket som praktisk erfarenhet. Varför gör inte regeringen en sammanställning av några av de mer spektakulära, lyckade satsningarna på effektivare energianvändning inom industrin, där lönsamheten varit överraskande god och där behovet att köpa energi minskat drastiskt? Låt mig nämna ett exempel! I Avesta AB investerade man nyligen i en ny process. Produktionen fördubblades, och energianvändningen halverades. Redan påföljande år hade man tjänat in hela investeringen genom minskade kostnader för bl.a. energi. Det är alltså ett faktum att när man introducerar ny, modern teknik får man en betydligt minskad energianvändning. Det är inte främst genom att snåla som man hushållar, utan genom att satsa klokt. Också när det gäller husbyggnad har häpnadsväckande resultat uppnåtts. De statliga normerna för energihushållning är sedan länge förlegade. För att driva på utvecklingen bör de skärpas betydligt. Om man lägger ned extra omsorg på ventilation och isolering behövs ingen särskild värmeanordning i ett hus. Därmed blir huset billigare att bygga än om man följer de statliga normerna. Driften blir självfallet avsevärt billigare. Exempelvis Mats Wohlgast har visat hur eleganta och hälsosamma småhus man kan bygga där det enda som behövs är en vedkamin för trivseln under de kallaste dagarna och någon kilowatts elpanel om man far bort. Det låter otroligt, men husen står ju där och kan beskådas. Varför drar inte regeringen nytta av dessa erfarenheter och sprider kunskapen, så att den blir allmänt tillgänglig? När det gäller flerfamiljshus och stora byggnader är energibehovet ännu mindre. Fläkt AB har i annonser gått ut och berättat om det senaste jätte-lyxhotellet i Helsingfors, Royal Viking. Där klarar man all uppvärmning av varmvatten genom att ta till vara värme som brukar ventileras bort. Bara någon enda månad om året behöver man tillföra någon värme för inomhusklimatet. Varför gör inte något statligt organ en sammanställning av sådana lyckade satsningar? I stället får vi höra att det är svårt och bekymmersamt med kärnkraftsavvecklingen. Regeringens broschyr Strategi för avveckling verkar, genom sina bilder på amatörer som bygger solpaneler, som ett påstående att man måste avveckla den framstående professionella tekniken samtidigt med kärnkraften — en bild säger ju mer än tusen ord. Är det inte dags med en ny broschyr, som gör kärnkraftsavvecklingen trovärdig? Det är regeringens skyldighet att informera om de goda möjligheter som finns genom riksdagens energipolitiska beslut om kärnkraftsavveckling, hushållning och förnybara energikällor. Regeringen har släppt det ambitiösa energihushållningsmålet. Kommunerna skall visserligen ta fram planer för energiförsörjningen, men det finns inget fastställt mål att sträva mot. Ett sådant bör återinföras och energiverket ges i uppdrag att följa hur man lyckas nå det. Regeringen har också försämrat kommunernas möjlighet att ge råd och information för energihushållning. Det behövs så mycket upplysning och utbildning, och staten får inte släppa taget om denna viktiga fråga. Folk behöver få information om bästa energiteknik för att kunna bygga så driftsbilligt som möjligt. Vi har mängder av statliga byråer som bevakar byggnationen i landet, men de verkar syssla med helt andra saker. Det s.k. ROT-programmets energihushållningsdel måste betonas starkare. Vi behöver ROT-stöd också för småhus. Särskilt behövs upplysning om att det faktiskt blir billigare och bättre när man rustar för att få mer nytta av mindre energi. Det är som om vi fortfärande trodde att det krävs offer av oss. Regeringen bör ta fram ett program för hur vi skall värma våra hus i framtiden. De flesta hus som kommer att användas på 2000-talet är ju redan byggda i dag. Många har direktverkande elvärme, och här behövs nya knepiga lösningar för att på bästa sätt finna effektivare värmesystem. Kärnkraftsavveckling handlar alltså inte huvudsakligen om hur vi skall få fram de 60 TWh el som kärnkraften nu anses ge utan om hur vi skall använda energin effektivare och bättre.

Herr talman! Per-Richard Molén har i en interpellation till industriministern ställt tre frågor om eltillgångens betydelse för regionalpolitiken. Interpellationen har överlämnats till mig. Ivar Franzén har med anledning av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska Sveriges beroende av kärnkraften. Jag har valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Per-Richard Molén och Ivar Franzén framhåller båda, även om detta sker från delvis olika utgångspunkter, att vårt elberoende är stort och därmed också vårt beroende av kärnkraften. Per-Richard Molén befarar drastiska ransoneringar på elområdet och oroar sig för vår industris framtida konkurrenskraft. Ivar Franzén å sin sida anser att vårt beroende av kärnkraften är alltför stort och att framför allt användningen av el inom uppvärmningsområdet utgör ett hinder för kärnkraftsavvecklingen. Jag vill därför utnyttja detta tillfälle för att påpeka att både Ivar Franzéns och Per-Richard Moléns farhågor är överdrivna. Vårt långsiktiga elberoende är inte så omfattande som man kan föranledas att tro om man betraktar dagens elproduktion. Av den el som produceras i våra kärnkraftverk utnyttjas ungefär hälften för uppvärmningsändamål.

Detta gäller i synnerhet i Norrlandslänen, där produktion av torv och inhemska bränslen redan i dag verksamt bidrar till den regionala utvecklingen. Genom att en väsentlig del av kärnkraftselen utnyttjas för uppvärmningsändamål och således inte behöver ersättas med alternativ elproduktion underlättas kärnkraftsavvecklingen. Avvecklingstakten avgör dock i hur stor omfattning denna del av elproduktionen kan ersättas med inhemska och miljövänliga energislag. Med anledning av de senaste årens snabba ökning av elförbrukningen har regeringen konstaterat att vissa insatser kan komma att krävas för att säkerställa en god tillgång på el, för bl.a. industrins behov. Regeringen har däremot inte, såsom Per-Richard Molén påstår, lämnat några signaler om drastiska förändringar av tillgången på el.

Regeringen har vidare uppdragit åt statens energiverk att utreda behovet av åtgärder för att åstadkomma en effektivare användning av el, framför allt inom industrin. Syftet med dessa två uppdrag är att bl.a. utreda förutsättningarna för att, inom ramen för tillgängliga produktionsresurser, upprätthålla en balans mellan tillgång och efterfrågan på el. En medveten elanvändningspolitik med den inriktning som lades fast av riksdagen våren 1985 kan bidra till att skapa flexibilitet i vårt energiförsörjningssystem och förhindra att behov av nya elproduktionsanläggningar uppstår. Härigenom kan en stabil utveckling främjas för den elintensiva industrin i bl.a. Norrlandslänen samtidigt som vårt beroende av kärnkraften minskas. En viktig ingrediens i denna elanvändningspolitik är att el i första hand skall användas inom de områden där den är svår eller omöjlig att ersätta. Det är nödvändigt att industrin får tillgång till den energi som krävs för dess utveckling och internationella konkurrenskraft. Denna prioritering innebär emellertid inte att industrins behov av el skall tillgodoses villkorslöst. Vi måste ställa kravet att också industrin använder elen effektivt. Inte minst ligger detta i industrins eget intresse. Vi kan alltså konstatera, herr talman, att något långsiktigt elberoende som kommer att omöjliggöra kärnkraftsavvecklingen eller drastiskt försämra industrins konkurrenskraft inte föreligger. Vad gäller vårt elberoende på kort sikt och beroendet av kärnkraften för elproduktion vill jag påpeka följande. Att vi i dag i det närmaste fullt utnyttjar vår kapacitet för produktion av el till låga rörliga kostnader innebär inte att vi är totalt beroende av samtliga våra kärnkraftverk för vår elförsörjning. Bl. a. utgår nu gällande beredskapsplaner från att samtliga kärnkraftverk skall kunna stängas av i krig eller vid krigsfara. En tidigareläggning av kärnkraftsavvecklingen skulle dock innebära en ökad användning av framför allt olja i befintliga oljekondensverk. Förbränning av olja är inte heller den riskfri med hänsyn till miljö och hälsa. Under förutsättning att inga nya uppgifter framkommer som föranleder en omprövning av kärnkraftens risker anser jag det alltså inte vara motiverat med en omprövning av nu gällande avvecklingsplaner eller beslutet rörande ånggeneratorbytet i Ringhals 2.

Herr talman! Jag tackar energioch miljöminister Birgitta Dahl — som nu även är regionalpolitisk minister — för svaret. Jag har en gång tidigare tagit upp den här frågan. Det var den 1 april när vi hade en regionalpolitisk interpellationsdebatt. Då lovade Thage Peterson att han skulle besvara mina frågor i en interpellationsdebatt vid ett senare tillfälle. Eftersom det var den 1 april skojade han tydligen. Det förstår jag nu. Men ett svar från industriministern skulle kanske inte ha skilt sig särskilt mycket från detta. Anledningen till att jag har tagit upp denna fråga är att vi, precis som energiministern säger, börjar få en tillgång på el som balanserar mot efterfrågan, samtidigt som efterfrågan ökar väldigt snabbt. Man måste således, precis som energiministern har gjort, göra en analys och ta reda på vilka konsekvenser en snabb ökning av elefterfrågan kommer att få och vilka åtgärder som måste vidtas. Mot denna bakgrund har en partivän till Birgitta Dahl fått i uppdrag att titta på frågan. I en utredning som han presenterade i slutet av januari, om jag inte minns fel, konstaterade han att behovet av att bygga upp nya produktionsanläggningar kan minskas genom restriktioner och förbud för vissa typer av elanvändning. Även när det gäller elleveranser till industrin kan restriktioner behöva införas. På den punkten är han och energiministern överens. Vidare säger Per Olof Håkansson: Skall man åstadkomma en minskning när det gäller elefterfrågan, måste man tillämpa prisinstrumentet. Betydande prishöjningar kan uppskattas till lägst 80 90 i högspänningsledet — på dagens prisnivå. Samtidigt har Birgitta Dahl gett energiverket i uppdrag att utreda behovet av en lagstiftning som skall syfta till att — som det står — förhindra tillkomsten av nya omfattande elbehov inom industrin. Såvitt jag förstår kan det inte vara fråga om någonting annat än en signal, som jag har nämnt i min interpellation, till de företag som har en elintensiv produktion att de nu bör ställa om sig. De bör se över sina investeringsplaner och kanske rikta in sig på en annan typ av verksamhet. Per Olof Håkansson har också konstaterat att höjda elpriser leder till att konkurrenskraften — i synnerhet inom de elintensiva branscherna, såsom järn-, stål-, massa-, pappersoch kemibranscherna — kommer att försämras. Eftersom många av de elintensiva företagen finns i glesbygd, kan man emellertid inte — som ELIN-utredaren säger — bortse från att regionalpolitikens problem kan komma att förstärkas. De struktureffekter, säger han, som kan förväntas som en följd av elprisökningar är en övergång från elenergi och elintensiva industrier till energisnåla industrier. Detta leder alltså, skulle jag vilja säga, till en katastrof för det norrländska näringslivet. Först lägger man fast höga priser inom bostadssektorn. Vi i Norrlandslänen får då betala mera, eftersom vi förbrukar mer energi för uppvärmning av våra hus. Det är ju mycket kallare hos oss. Dessutom får SSAB i Luleå, ASSI i Piteå, SCA i Piteå och Sundsvall, Boliden i Skellefteå, Mo o. Domsjö i Husum och Örnsköldsvik, Härnösands Grafit i Härnösand, SCA: s industrier i Sundsvall, Gränges Aluminium i Sundsvall samt KemaNobels anläggningar i Sundsvall och Ånge — jag går inte längre än dit — naturligtvis försämrad lönsamhet. Detta kommer alltså att få väldiga regionalpolitiska konsekvenser. Därför skall jag, herr talman, för att inte göra denna debatt för lång, fråga om statsrådet är beredd att inom ramen för energirådet eller på något annat sätt ge någon uppdraget att utföra regionala konsekvensanalyser av olika ransoneringsalternativ, som helt uppenbart blir den logiska konsekvensen om man inte producerar mer el.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

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Först vill jag helt instämma i avslutningen i miljöoch energiministerns svar på Birgitta Hambraeus interpellation: ”En sammanfattande bedömning, som nu kan göras på grundval av redan uppnådda resultat, är att kärnkraftsavvecklingen kan genomföras samtidigt som betydande vinster nås vad gäller miljö, ekonomi och sysselsättning.” På den punkten är vi helt överens. När miljöoch energiministern påstår att tidigareläggande av kärnkraftsavvecklingen innebär ökad användning av kol och olja, är det sant endast om ingenting görs för effektivare energianvändning och ökad användning av förnyelsebar energi. Det är fullt möjligt att ersätta en betydande del av kärnkraftselen långt före år 2000 utan att öka oljeoch kolanvändningen. Genom det ständiga talet om mer kol och olja blir miljöoch energiministern mera ett direkt språkrör för kraftbolagen än en förespråkare för en konstruktiv avvecklingsdebatt. Det kan inte hjälpas, men jag har en känsla av att det övergripande målet för regeringens politik tycks vara att i första hand använda kärnkraftselen, även om det blir på bekostnad av försenad effektivisering av energianvändningen och minskad ökning av den förnyelsebara energin.

Det är också precis vad som har hänt genom den omfattande utbyggnaden av kärnkraften. Cirka en tredjedel av vår el används i dag där andra bränslen eller effektivare energianvändning är billigare än kostnaden för strömmen från de två senaste kärnkraftsreaktorerna. Om vi summerar vad som investerats i kärnkraften och kringkostnader i form av utbyggnad av effekt, vattenkraft och distributionsledningar visar det sig att ca 35 miljarder har investerats sedan folkomröstningen. Vi har fått en produktion av 14 TWh elström. Den långsiktiga marginalkostnaden är där 35-40 öre i producentledet och 55-65 öre i konsumentledet. Om vi tittar på hur den ökade elanvändningen har kommit till kan vi konstatera att industrin under en tioårsperiod, från 1975 till 1985, om vi räknar bort den avkopplingsbara elen, endast har ökat sin användning med 5-6 TWh. Det är ungefär vad de själva skulle ha kunnat producera om de 12 maj 1986 Det är alltså inte industrin som nämnvärt bidragit till den ökade ms oe. — elanvändningen, men den ökning som ändå skett har i huvudsak ägt rum under den senaste högkonjunkturen. Av tradition vet vi, att när vinsterna från en högkonjunktur utnyttjas vid förnyelse av processer innebär det ökad energieffektivitet. Jämsides med en mattning av produktionsvolymen i en lågkonjunktur kommer det att innebära att en stor del av ökningen återigen bantas. Industrin har genom den nästan okontrollerade tillväxten på värmemarknaden fått betala ett högre genomsnittspris på strömmen än man skulle ha gjort om man redan innan Forsmark 3 och Oskarshamn 3 byggdes hade gått över till den realistiska avvecklingsplanen, effektivare energianvändning och mer förnyelsebar energi. Det är det som är sanningen. Den verkligt industrivänliga politiken skulle ha börjat avvecklingen enligt centerns linje direkt efter folkomröstningen.

Är miljöoch energiministern beredd att medverka till detta? Den andra frågan är: Delar energiministern min uppfattning när jag säger att de 1,2 miljarder som Ringhals 2 kostar alternativt använd — effektivare energianvändning och ökad andel förnyelsebar energi — skulle ge minst samma energimängd som Ringhals 2 kan producera? Blir svaret ja på den frågan måste det också vara fel att tala om att det krävs mer olja i och med att vi avvecklar Ringhals 2.

Herr talman! Ivar Franzén efterlyser i sin interpellation hur vi i Sverige, som ett direkt resultat av den ryska kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, skall kunna avveckla kärnkraften snabbare än till år 2010. Han anser därvidlag dels att vi inte skall öka effekten på befintliga reaktorer, dels och framför allt att vi ej skall reparera Ringhals 2 genom anskaffandet av en ny ånggenerator. Hans partikamrat Olof Johansson har tidigare i dag ifrågasatt om vi inte skall tillmötesgå de danska kraven på att omgående avställa Barsebäck. Åtgärderna är tveksamma. Skall vi stänga av våra svenska kärnkraftverk — ansedda som världens säkraste — därför att de ryska reaktorerna byggts och drivs med en alltför låg säkerhetsstandard? Eftersom Sovjet säkert kommer att hålla stora delar av sitt massiva kärnkraftsprogram, som dessutom är under stark utbyggnad, i drift även i framtiden, skulle vi få en situation karakteriserad av att världens säkraste reaktorer togs ur drift i Sverige samtidigt som världens ur säkerhetssynpunkt sämsta fortsatte driften, även i anläggningar som ligger mycket närmare Sverige än den nu olycksdrabbade i Tjernobyl. Detta vore ungefär som om en lärare utvisade den bästa eleven i en klass därför att den sämsta eleven i klassen störde undervisningen. Man måste hysa oro för vad som händer i vårt lands näringsliv och därmed i hela vårt folkhushåll om herr Franzéns och centerns forcerade kärnkraftsav 88 veckling kommer till stånd. I en nyss publicerad uppsats med titeln Energipolitikens rätta ansikte, som Ivar Franzén citerade alldeles nyss, har planeringschefen i statens energiverk Karl-Axel Edin bemödat sig om att ge en objektiv och balanserad bild av vårt lands energisituation just nu. Denne sansade kvalificerade bedömare gör här ett påpekande som ofta förbises i den enklare debatten om vår elkraftsförsörjning, nämligen att bristen på elkraft i Sverige kommer långt tidigare än ”kärnkraftens bortre parentes” år 2010. Trots ett intensivt energisparprogram och trots att vi inte längre annat än tillfälligtvis kan kosta på oss lyxen att använda el till elångpannor och uppvärmning av stora permanentbostäder kommer — med nuvarande trender — brist på elkraft att uppstå redan några år in på 1990-talet, eller då förbrukningen överstiger 135 TWh per år. Att detta blir fallet beror inte minst på det förhållandet att vi fr.o.m. år 1986 och framåt får mycket blygsamma tillskott på elproduktionssidan: ett antal mindre, nya vattenkraftstationer, några ombyggnader av äldre kraftverk, några få mottrycksanläggningar är allt vi har att vänta under de närmaste åren. Mot denna bakgrund är Ivar Franzéns och centerns förslag att ej reparera Ringhals 2 — vilket i sig är en säkerhetsrisk — och att kanske ta Barsebäck ur drift utomordentligt allvarliga. Om de genomfördes skulle den brist på elkraft som nu är att vänta om sex till åtta år bli en realitet ögonblickligen. Och med vilka medel skulle vi då i dag avhjälpa elkraftsbristen? Ja, inte kan det till rimliga kostnader och inom rimlig tid bli med energiskog, torv, solvärme eller vindkraft. Det blir för litet, för dyrt och i många fall för miljöstörande. Nej, eftersom vi inte vill ge oss på de fyra stora älvarna återstår bara att bygga stora kondenskraftverk, eldade med de importerade bränslena olja eller kanske framför allt kol. Detta blir dyrt — minimikostnaden för den nya kondenskraften torde bli 30 öre per kilowattimme. Med en sådan prisnivå på ny elkraft blir det utomordentligt svårt att i längden hålla i gång energislukande basindustrier av den typ som Per-Richard Molén nyss räknade upp: tidningspappersbruk, ferrolegeringsverk, aluminiumsmältverk, metallsmältverk och den majoritet av våra stålverk som är beroende av elkraft i stor skala. Den av Per-Richard Molén också berörda och av industridepartementet beställda utredningen om särskilda tillstånd för nyinvesteringar inom elkraftskrävande industrier har naturligtvis orsakats av att akut brist på elkraft är att vänta om sex till åtta år även utan någon forcerad kärnkraftsavveckling. Om en sådan skulle företagas —i enlighet med herr Franzéns och centerns önskemål — kommer vårt land ögonblickligen in i en elkraftskris, i vilken avställning av de nyss uppräknade elslukande industrierna snabbt kommer att aktualiseras. Effekten av en sådan avställning på arbetslöshet, handelsbalans och i dag krisdrabbade regioner skulle bli mycket stor. Nej, låt oss inte gripas av panik utan låt oss i lugn och ro utreda och utvärdera olyckan i Tjernobyl samtidigt som vi nationellt och framför allt internationellt intensivt arbetar för ökad säkerhet och ökat informationsutbyte vid driften av kärnkraftverk. Tills denna utvärdering är färdig bör vi låta riksdagsbeslutet från år 1980 gälla, baserat som det var på folkomröstningen samma år och kompletterat med många åtgärder därefter.

Herr talman! Ju längre debatten fortskrider, desto mer tror jag Birgitta Dahl har förstått vikten av en informationsskrift. Det är en skrämmande okunskap som blottas om hur energisituationen egentligen är och vad som skulle hända om vi tog bort de kärnkraftverk som vi faktiskt utmärkt väl klarade oss utan förra året. Det är en propaganda från kärnkraftsintressenterna som tydligen har gått hem och som är beklaglig. Jag tycker också att det är beklagligt att höra Lars De Geer föra fram sådana här storsvenska tankegångar om att vi är världsbäst och att alla andra är dåliga, att detta aldrig kan hända hos oss. Jag hoppas innerligt att Lars De Geer slipper ångra sitt uttalande i dag. Statens strålskyddsinstitut som utförligt har analyserat riskerna för stora kärnkraftsolyckor säger att det icke är omöjligt att en sådan olycka kan hända också hos oss. Det finns fel, läser vi i tidningarna och får vi rapporter om från kärnkraftinspektionen, också i våra aggregat. Det finns tillbud och det förekommer sprickor och en uttröttning i materialet. Hur skickliga vi än försöker vara, hur samvetsgranna vi än är, kan vi alltså inte garantera att inte den stora olyckan händer här. Då tror jag att Lars De Geer skulle ångra det inlägg han gjort under dagens debatt. Jag skulle vilja lägga till något om möjligheterna att få fram mer elektricitet omedelbart. Vi har inom industrin en utbyggd kapacitet för att producera el genom mottrycksanläggningar. Den utnyttjas inte till fullo i dag. Kapacitet motsvarande ungefär vad ett stort kärnkraftverk producerar om året används inte. Det är oerhört viktigt att energiministern ser över bestämmelserna, så att det alltid blir fördelaktigt för industrin att utnyttja den kapaciteten. Som det nu är tror jag att det är en del skattebestämmelser som gör att man väljer att inte använda den, och det är mycket beklagligt. Där kan alltså samhället direkt se till att vi använder en utbyggd kapacitet för el. Och så måste vi äntligen få klara bestämmelser som låter elektriciteten från små vattenoch vindkraftverk komma ut på nätet till rimliga priser. Detta har många gånger tagits upp, och det har fattats beslut i riksdagen, men det blir liksom ingenting i praktiken. Idealiskt vore naturligtvis att man kunde få låta den elström man själv producerar från ett litet vindkraftverk eller vattenkraftverk matas in på nätet och att elmätaren då gick baklänges och krediterade i stället för att debitera. Det kanske är alldeles för enkelt — så enkelt får man måhända inte göra det. Men såvitt jag förstår har man sådana system i Danmark. Det är fullständigt obegripligt att regeringen inte satsar kraftfullt på vindkraften — fullständigt obegripligt! Man har överlåtit det här till kraftbolagen. Även om jag tror att statens vattenfallsverk nu försöker ställa om till ett mer framtidsvänligt energisystem har ändå detta verk varit vindkraftens intensivaste belackare i alla år. Man har hånflinat — jag överdriver inte; jag har själv sett det — åt möjligheten att använda vindkraft. Det är därför risk för att det nybildade utvecklingsbolaget i Vattenfall inte går in för vindkraften med den entusiasm som alltid behövs när det gäller att införa något nytt. Varför skulle inte vi kunna producera el billigt när Danmark kan? Danmark säljer vindkraftverk för 1 miljard om året till bl.a. USA. Varför skulle inte Sverige kunna göra det? Den stora satsning som den borgerliga regeringen gjorde på vindkraften har ju visat att de aggregat vi har här fungerar över förväntan. Man har räknat ut att skulle de tillverkas i serieproduktion skulle man där kunna få ut el till ett pris som är konkurrenskraftigt i förhållande till kolkondens. Jag tror att det i framtiden kommer att bli mycket bättre, men redan nu är såvitt jag förstår vindkraften med konservativa beräkningar lönsam. Varför då inte satsa? Våra varvsorter upplever stora kriser. En stor del av den kapacitet som där finns skulle kunna utnyttjas för att bygga vindkraftverk — det är mycket lämpliga anläggningar för den typen av byggen. Om vi gick in för att producera vindkraft för ungefär 1-2 TWh per år skulle det enligt beräkningar ge ungefär 1 000 människor arbete. Jag skulle vilja fråga: Kommer Birgitta Dahl att försöka tala med industriministern och med resten av regeringen för att ytterligare satsa på vindkraften? Det behov av mer elektricitet som man nu talar om skulle göra det särskilt angeläget. Här skulle vi kunna få en för vårt näringsliv, för vår export och för en god energiframtid mycket viktig energikälla. Min fråga, som jag hoppas Birgitta Dahl vill besvara, är alltså: Kommer Birgitta Dahl att ta upp till förnyad prövning en ytterligare satsning på vindkraften där oberoende människor, som inte är knutna till kärnkraften, har huvudansvaret för programmet?

Herr talman! Skälet till att det går bra att satsa på vindkraft i Danmark är inte att det är billigt där utan att den danska elproduktionen är flera gånger så dyr som den svenska, och därför kan vindkraften hävda sig, trots att kostnaderna är jämförbara med dem för kolkondens — det är alldeles riktigt. Vi satsar på vindkraft i förhoppningen att kunna pressa kostnaderna, därför att vi bedömer den som en i förhållande till kolkondens miljövänlig energikälla. Själva poängen med den nuvarande satsningen är att man förmår dem som tidigare inte har velat satsa på den att göra det, och det är en stor framgång att vi har lyckats med det. Den centrala frågan att diskutera här är den som vi upplevde en sådan kampanj kring fram till den dag olyckan i Tjernobyl inträffade. Man hävdade nämligen från industrin, från moderat håll och vissa andra kretsar att svensk industri inte har möjlighet att behålla sin konkurrenskraft om den inte får expandera sin elanvändning. Detta är i grunden en felsyn helt enkelt därför att Sverige inte har möjlighet att expandera sin elanvändning utan att kostnaderna för elen kraftigt ökar. Detta beror på att vi inte har tillgång till utbyggnad av ytterligare 40 TWh billig vattenkraft. Vi har bara dyra alternativ vad vi än väljer. Så ser det ut nu vare sig vi väljer ny kärnkraft, kolkondens eller oljekondens eller vindkraft. Då har jag på regeringens vägnar sagt, att om vi skall klara detta, måste vi lära oss att använda elen effektivt och för de områden där elen är specifik. För de områdena, och detta gäller industrin, skall man också i framtiden ha tillgång till el och billig el. Det är för att klara det målet som vi alltså har måst tala om att det inte längre går att förlita sig på expansion, utan nu handlar det om effektivisering och specificering. Då är det en tillgång att en så stor del av elen i dag används för uppvärmning, för där kan man i framtiden ersätta el med annat och se till att industrin får tillgång till den el som den behöver utan att vi behöver riskera ökade kostnader. Jag har mött så många misstrogna herrar i den här diskussionen bland dem som annars brukar vara teknikpositiva i industrin och inom moderata samlingspartiet så jag är förbluffad. Samtidigt har jag i helgen noterat att moderata samlingspartiet lanserar en ny kampanj på temat Låt oss göra det omöjliga möjligt. Det stämmer eller hur, Per-Richard Molén? Jag undrar om ni vet att ni har stulit de orden från en dikt av Helga Henschen i en socialdemokratisk valskrift. Jag skall be att få läsa den dikten, för den handlar mycket om attityderna hos somliga i den här diskussionen och det som jag skulle vilja stå för. Den heter Utmaning.

Jag tror ni gissar vilka de oomkullrunkeliga huvudskallerunkarna är!

Herr talman! Jag fick inga svar på mina frågor till miljöoch energiministern, men det finns anledning att något kommentera Lars De Geers inlägg här, eftersom han så direkt angrep centerpolitiken. Han sade bl.a. att det skulle bli elbrist om vi fick igenom våra förslag. Låt mig börja med att konstatera en sak för att anknyta till Ringhals 2.

I klartext innebär detta, att om vi inte hade hängivit oss åt en prissättning på el som är fjärran från den långsiktiga marginalkostnaden, skulle vi redan i dag ha haft en kapacitet på biobränsleanläggningar som mer än väl kompenserat bortfallet av Ringhals 2. Vi skulle ha utnyttjat en befintlig energiresurs, en miljövänlig energiresurs, som t.o.m. i någon mån motverkar försurningen genom svagt basiska utsläpp. Det skulle också innebära en ökad sysselsättning för 1 000 personer. Att det nu har skett försummelser och missgrepp får inte förleda oss till att upprepa dessa misstag gång efter annan till dess vi av en viss tidsplan, år 2010, tvingas att vidta det som vi skulle ha gjort i går och det som kan göras i dag.

Diskussionen om att det inte finns andra alternativ än kol och olja upplever jag enbart som ett spel för att dölja att det är omvårdnaden om felinvesteringarna som man sätter främst. Det tycker jag är mycket beklagligt. Jag hoppas att jag nu får svar från energiministern på mina frågor.

Herr talman! Ivar Franzén sade i sitt första inlägg att det var ett stort misstag att bygga ut Oskarshamn 3 och Forsmark 3, eftersom vi fick ett mycket högt pris på den elkraft som dessa aggregat producerar. Men då nämnde han inte orsaken till att priset blev så högt. Orsaken var ju att aggregaten fick en med fyra år förlängd byggnadstid. Dessa fyra år medförde att man fick en orimlig räntekostnad på anläggningen och att man ramlade in i en fördyring av företagens dollarlån, som tillsammans medförde denna våldsamma ökning av den rörliga kostnaden på kraften från O 3 och F 3. Det var alltså politikerna som var orsak till att dessa aggregats kraft blev så dyr. Ivar Franzén sade sedan att man skulle ha kunnat åstadkomma lika mycket energi som i Ringhals 2, om man hade höjt elpriserna, så att'ett antal biobränsleanläggningar hade kommit till stånd. Det är ett ganska intressant påpekande av Ivar Franzén, eftersom de biobränsleanläggningar som har byggts under senare år har kommit i kläm i mycket hög grad på grund av nuvarande prisfall på olja. Man får alltså säga att det var nästan tur för dessa byggare att de inte byggde anläggningar som i dag skulle ha varit direkt katastrofalt olönsamma. Sedan säger Ivar Franzén att kol och olja är allt som kraftindustrins representanter kan tala om. Han vill precis som Birgitta Hambraeus säga att det finns många andra saker som är bra. För att konkret ta Birgitta Hambraeus på orden vill jag säga följande. Hon talar om orsakerna till varför vi inte satsar mer på vindkraft. Vindkraft skulle ju kunna ge förfärligt mycket billig energi. Tyvärr, Birgitta Hambraeus, är det inte så. De uppskattningar som finns, det har kommit en stor bibba om det häromdagen, visar att vindkraft kostar mellan 40 och 60 öre per kilowattimme. Man måste ta hänsyn till att man inte kan ha enbart vindkraft, man måste ju komplettera vindkraften med ett dyrt element av annan kraft, som skall träda in när vinden inte blåser. Att säga att vi kan lösa problemet med bristen på elkraft genom att tillverka den till mellan 40 och 60 öre per kilowattimme är inte realistiskt. Då kan man bara använda elkraft till mycket kvalificerade ändamål och absolut inte till någon basindustri. Däremot håller jag med Birgitta Hambraeus om att mottrycksanläggningarna borde kunna användas. Det finns alla möjliga orsaker till att de inte används. I fråga om detta tycker jag att hon har rätt. Mottryck är ett användbart alternativ, som tyvärr bara går att använda där man har ett värmebehov som är så stort att det finns en teknisk möjlighet att även ta ut mottryckskraft. Birgitta Hambraeus angrep mig och sade att jag bortser från riskerna. Det ger mig anledning att säga att fullständig säkerhet, Birgitta Hambraeus, får vi inte förrän vi ligger i graven. Men tänk på alla olyckor som inträffar i stenkolsgruvor, tänk på de gruvliga saker som händer när oljetankrar kapsejsar utanför kuster, osv. Den fullständiga säkerheten tror jag inte att vi kan begära ens av våra svenska kärnkraftverk. Men i säkerhetsavseende är de svenska kärnkraftverken sannolikt bäst i världen. Det tror jag är ett faktum. Att det har blivit så kan centern ta åt sig en del av äran för.

Herr talman! Det är helt riktigt, Birgitta Dahl, att vi arbetar med temat att vi skall försöka låta det omöjliga bli möjligt. Vi moderater är optimister. Jag är helt säker på att vi även i detta sammanhang skall göra det omöjliga möjligt, nämligen övertyga Brigitta Dahl om att den verklighet som vi moderater beskriver successivt kommer att anammas av energidepartementet och Birgitta Dahl. Vi har tidigare bjudit på något helt annat. Man skall kunna leva på sin lön, har vi moderater hävdat. Det har socialdemokratin köpt av oss. Vi är väl därför ganska jämspelta. Som Lars De Geer och jag tidigare har sagt är det en uppenbar risk för att vi inom bara några få år har brist på el. Det scenario som Birgitta Dahl har beskrivit är klart: Vi kommer att höja priserna. Då drar vi ned elförbrukningen inom bostadssektorn och hos familjerna. Det är de som skall drabbas först. De som råkar värst ut är de som bor längst uppe i norr och som har det kallast. Socialdemokratin skall sedan styra elanvändningen, vilket leder till att vi får en planhushållning — och en sådan är inte socialdemokraterna särskilt obenägna att sträva mot. Vi kommer att drabbas av en ransonering och av restriktioner. Vi kommer dessutom att uppe i Norrland få en industriell verksamhet som möjligtvis kommer att vara stabil men som lär sakna dynamik. Som Per Olof Håkansson tidigare har sagt blir resultatet sänkt lönsamhet. Låt oss anta att skogsindustrin ökar sin produktionsoch avverkningsförmåga. Vilka möjligheter har då Mo o. Domsjö, Svenska Cellulosa Aktiebolaget och en del andra skogsindustrier såsom ASSI att bygga ut med den nya teknik inom den skogsindustriella verksamheten som kommer att kräva mellan 10 och 15 TWh mer per år, om man samtidigt inte kan tillhandahålla denna elenergi? Jag är övertygad om, herr talman, att den utvecklingen kommer att leda till att den elintensiva industrin i Norrland får stå tillbaka för en mer energisnål industriell verksamhet och dataindustrin i storstäderna. Om socialdemokratin och Birgitta Dahl fortsätter att bedriva energipolitiken på det sätt som nu sker är det inte omöjligt att detta scenario blir verklighet.

Herr talman! Man kan i beräkningar uppskatta vad vindkraften kostar och uppnå olika resultat, men verkligheten är inte så dum den heller. I Danmark har man alltså producerat och fortsätter att producera vindkraftverk som går att sälja på export till Amerika. Det borde kunna vara ett bevis för att det är en användbar elkälla, som kan utnyttjas också av oss. Lars De Geer säger här att allt har risker. Han nämner sedan de energikällor som vi definitivt inte vill ersätta kärnkraften med och jämför deras risker. Det är riktigt att vi har byggt upp ett samhälle med fruktansvärda risker överallt. Låt oss då försöka hitta intelligenta, ekologiskt balanserade och socialt ansvarsfulla lösningar för att ändra på samhället och alla dessa system, så att de i stället blir kloka. Låt oss inte spela ut den ena risken mot den andra. I dessa dagar har vi dock upplevt att kärnkraften är en risk som allt färre människor är villiga att över huvud taget leva med. Jag känner mycket ofta en enorm sympati för Birgitta Dahl. När hon här citerade Helga Henschen blev jag mycket lycklig och tacksam. Birgitta Dahl har visat prov på mod och beslutsamhet som jag tycker är hedrande för den socialdemokratiska regeringen. Det är också mycket fint gjort av henne att ha lyckats få vindkraftsmotståndarna att nu gå in för att vi skall bygga vindkraftverk. Man måste ändå förstå att det kanske inte blir med någon större entusiasm de griper sig verket an. Vore det inte klokt att dessutom låta de entusiastiska och kunniga vindkraftsexperter som vi har i Sverige få i uppdrag att t.ex. på varvsorterna bygga vindkraftverk? Vi hade i Götaverken Energy Systems faktiskt ett stort rotorblad liggande som aldrig användes. Det finns en kunskap som nu är splittrad, men som kanske skulle kunna utnyttjas vid Kockums. Varför inte ta upp en diskussion med industriministern? Det är kanske inte bara bilar som är intressanta för framtiden. Nog skulle man minst lika gärna kunna satsa pengar på att få vindkraftsprogram? Man kunde låta kraftindustrin göra sina satsningar och jimföra med vad entusiasterna kan åstadkomma. Jag skulle vilja vädja till Birgitta Dahl att ta upp den sortens överläggningar och komplettera det nuvarande vindkraftsprogrammet med en mycket större satsning.

Herr talman! Det var rätt intressant att höra Lars De Geer. Låt mig först påminna om att CDL, en motsvarighet till Kraftsam, avgav ett yttrande till energikommissionen där det framhölls att den rätta tidpunkten för att färdigställa de två reaktorerna F 3 och O 3 var mitten av 1980-talet. Vad kan vara mer i mitten av 1980-talet än 1985? Så kom inte här och säg att det skulle vara fyra års försening jämfört med den planering som CDL ansåg vara idealisk, optimal! I vad gäller Ringhals 2, oljepriset och lönsamheten för fliseldning kan vi börja med att konstatera att utbytet av ånggeneratorn i Ringhals 2 absolut inte är lönsamt, inte ens enligt de, som jag anser, felaktiga kalkyler som Vattenfall och energiverket gjorde med dagens oljepriser. Egentligen är det inte intressant att jämföra dem, utan det intressanta är att jämföra med den alternativa elproduktion som vi skulle ha ersatt. Då är det helt klart att utbyggnad av fliseldning som var planerad men som icke kom till skulle ha gett mycket lägre kostnader än F 3 och O 3. Målsättningen för oss alla, hoppas jag, är att bygga upp ett så billigt och miljövänligt system som möjligt. Det vanskliga i debatten är ju att jag upplever att industrin talar emot sig själv. För vad är det som händer om vi bygger ut dyr, ny elproduktionskapacitet? Jo, självfallet stiger priset på el. Industrin får dyrare elström. Man har redan, som jag sade tidigare här, varit med om att aktivt subventionera elvärme. Självfallet hade det varit mycket bättre för industrin om F 3 och O 3 inte hade byggts utan de 35 miljarderna hade satsats på effektivare energianvändning och användning av förnyelsebara energislag. Då hade vi fått lägre medelkostnad för elproduktionen. Industrin representerar bara en tredjedel av dagens totala elanvändning, så det finns gott om utrymme. Vi skulle med mycket god marginal och lägre kostnad kunna tillgodose energibehovet på den del av värmemarknaden som vi nu förser med ström från F3 och O 3. Jag upprepar: Både miljömässigt och framför allt industripolitiskt är centerpolitiken den bästa.

Herr talman! Jag har inte tagit upp CDL:s påpekande att man skulle behöva mer kärnkraft i mitten på 1980-talet till diskussion. Men när Ivar Franzén säger att de kraftverken blev mycket dyra vill jag framhålla att det beror på att byggnadstiden blev nästan dubbelt så lång som den skulle ha blivit utan den kärnkraftsdebatt som vi hade. Jag vill inte alls säga att kärnkraftsdebatten på något vis var omotiverad. Tvärtom! Den var i hög grad motiverad. Men det är, Ivar Franzén, inte rätt att säga att kraften i fråga blivit orimligt dyr — om man inte samtidigt tar hänsyn till att byggnadstiden blev dubbelt så lång som beräknat. Om man bygger ett vanligt egnahem på dubbelt så lång tid som det normalt skall ta, blir också egnahemmet betydligt dyrare än det borde bli. När det rör sig, som här, om byggnadstider på fyra—-åtta år slår en förlängning kolossalt hårt, i synnerhet om den sker samtidigt med en mycket kraftig dollaruppgång. Jag bestrider Ivar Franzéns påstående att flis och biobränslen kan konkurrera i pris med Ringhals 2-ombyggnaden — dvs. utbyte av ånggeneratorer på Ringhals 2. Samtidigt erkänner jag att det är svårt att bevisa detta, eftersom den ena kraftkällan framställer högvärdig elenergi, den andra lågvärdig energi för uppvärmning av hus osv. Det är alltså svårt att bevisa, och jag vill inte ta upp kammarens tid för det ändamålet. Birgitta Hambraeus säger att vindkraft har gått mycket bra i Danmark. Birgitta Dahl har redan bemött det. Hon påpekade att man i Danmark har ett mycket högt kraftpris, och då lönar det sig att tillverka elkraft i små aggregat, spridda över landet. Då säger Birgitta Hambraeus, att det går att exportera vindkraftsaggregaten till Amerika. Ja, det har gått, därför att USA i allmänhet och Kalifornien i synnerhet har haft otroligt förmånliga skattevillkor för installation av vindkraft. Därför har det gått. De skattevillkoren håller man nu på att ändra. Jag vill till slut påpeka än en gång, att de enda realistiska alternativ till vattenkraft och kärnkraft som man kan se i dag är kondenskraft från olja och framför allt kol. Vii folkpartiet vill gärna dra en lans för kolet därvidlag, eftersom man med nuvarande reningsteknik på anläggningarna skall kunna få fram ren miljövänlig kolkraft. Det är de två alternativ som finns. Det är klart att man kan komplettera dem med torv, biobränsle, solvärme och vindkraft, men om vi skall lösa problemen, måste vi satsa på kol — och det vill vi undvika så länge det går!

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Birgitta Hambraeus att vi satsar oerhört mycket resurser på utveckling av alternativen, inkl. att vi för bara ett par veckor sedan faktiskt satsade några miljoner kronor på en ingenjörsfirma som vill utveckla den teknik för vindkraft som tidigare fanns hos Götaverken. Av de sammanlagt drygt 10 miljarder kronor som sedan 1975 har satsats på ny teknik har faktiskt merparten — över 7 miljarder kronor — satsats efter regeringsskiftet 1982. Jag vill också säga att moderaternas företrädare här och också Lars De Geer har fel om de tror att det finns någon billig ny elproduktionsteknik utom vattenkraft — och vi förfogar inte över stora resurser vattenkraft att bygga ut. Även ny kärnkraft är mycket dyr. Kostnadsökningarna vid Forsmark 3 och Oskarshamn 3 är inte i första hand ett resultat av förseningen — som man har fått särskild kompensation för — utan anläggning av kärnkraftverk har faktiskt blivit dyrare. Skulle vi i framtiden bygga ytterligare nya anläggningar —- vilket vi inte skall — kommer kostnaden för el att komma upp på 40-öresnivån. Därför är det inget bra alternativ, ekonomiskt sett, för Sverige. Skall vi klara elförsörjningen för Sverige måste vi göra det utan någon våldsam expansion av elanvändningen. Av siffror som jag har fått från Kraftsam under helgen framgår, att elanvändningen har stabiliserat sig och slutat öka. Man bedömer inom Kraftsam att den kommer att ligga kvar på 127—130 TWh fram till år 1995. Till slut vill jag säga till Per-Richard Molén att den lilla skrift ur vilken Helga Henschens dikt är hämtad heter Du vars hjärta är hos vänstern.

Herr talman! Hugo Hegeland har ställt vissa frågor till mig, avseende export av kärnkraftverk. Olof Johansson har, i samband med interpellation om kärnkraftspolitiken efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som jag har besvarat tidigare i dag, även frågat om regeringen är beredd att föreslå ett Jag vill erinra om att export av kärnteknisk utrustning regleras genom lagen om kärnteknisk verksamhet , som trädde i kraft den 1 februari 1984. Enligt kärntekniklagen krävs tillstånd för utförsel ur riket av bl.a. utrustning eller material som har särskilt konstruerats för bearbetning, användning eller framställning av kärnämne. De riktlinjer som tillämpas av regeringen för export av kärnteknisk utrustning har redovisats i proposition 1983 85:120 om riktlinjer för energipolitiken. Som en allmän princip för den svenska politiken gäller att utförseltillstånd till icke-kärnvapenstater endast lämnas om dessa har ratificerat ickespridningsfördraget eller gjort minst motsvarande åtaganden om IAEA-kontroll över all sin kärnenergiverksamhet. Vid utförsel till kärnvapenstaterna måste garantier föreligga om fredlig användning av det som levereras och IAEA-kontroll av att dessa garantier uppfylls. Därutöver sker i varje utförselärende en allmänpolitisk prövning. Vidare pågår ett beredningsarbete nu inom industridepartementet som syftar till införande av förbud mot ytterligare utbyggnad av svensk kärnkraft. När det gäller Olof Johanssons fråga vill jag säga att för att kunna diskutera ändringar i gällande lagstiftning måste vi först analysera och pröva olika kärnsäkerhetsaspekter med anledning av olyckan i Tjernobyl.

Herr talman! Anledningen till att jag har hamnat i dagens kärnkraftsdebatt är ganska speciell. Jag ställde nämligen en fråga redan den 8 april till statsrådet Dahl om den svenska exporten av kärnkraftverk. I bästa fall kunde jag då få svar inom två dagar och normalt inom en vecka. Det visade sig emellertid att jag inte kunde få svar på min fråga förrän efter fem veckor, dvs. först den 15 maj. Därför ändrade jag frågan till en interpellation, trots att en sådan ej behöver besvaras förrän efter 30 dagar. Och se, herr talman, tack vare den ändringen har jag fått mitt svar tre dagar tidigare än om jag hade stått fast vid den först inlämnade frågan. Något liknande har väl inte hänt förut i riksdagen. Nu har det, herr talman, också hänt mig att jag inte alls fått svar på fråga, inlämnad till riksdagen och ställd till Birgitta Dahl. För mig var det dock ingen överraskning. Redan som liten lärde jag att t.o.m. ett barn kan ställa fler frågor än en vuxen kan svara på! Min interpellation omfattade fyra frågor, och jag har fått relativt tillfredsställande svar, för vilket jag tackar statsrådet. Min syn på kärnkraftsfrågan skiljer sig dock avsevärt från Birgitta Dahls. Enligt min uppfattning vilar det en aningslös inkonsekvens över den svenska avvecklingsdebatten. Det framgår t.ex. när man betänker att bilismen sedan seklets början har skördat 2,5 miljoner offer. Bara under 1970-talet omkom i hela världen 800 000 människor i trafikolyckor. Men ingen kräver avveckling av bilismen. Vi kommer att behålla den därför att människornas strävan att övervinna tiden, att komma fram fortare än möjligt, är större än respekten för enskilda människoliv. Detta grymma förhållande accepteras helt av regeringen. I propositionen om riktlinjer för energipolitiken fastslår Birgitta Dahl: ”Fungerande och effektiva transporter är nödvändiga för den sociala och industriella utvecklingen.” Regeringen, liksom en stor majoritet av svenskar, delar sålunda en inställning som fått ett mera poetiskt uttryck av Hjalmar Gullberg — jag skall den här gången inte citera Helga Henschen. I Hjalmar Gullbergs Offerhymn lyder de första raderna i andra strofen: Många, många måste förolyckas. Här är fråga om ett stort försök. I konsekvensens namn borde vi sålunda acceptera kärnkraften, eftersom blott de överlevandes välfärd räknas. Nu har ju även andra länder satsat på kärnkraft, och därtill i betydligt större utsträckning. Det är intressant att notera att Birgitta Dahl vid redovisningen av den internationella utvecklingen på energiområdet i nyss nämnda proposition särskilt betonar sambandet mellan den energipolitik vi för och den internationella solidariteten. Där sägs det uttryckligen och ordagrant: ”Vi måste ta hänsyn till andra länders behov när vi utformar vår energipolitik.” Jag kan inte underlåta att då tänka på Frankrike, som gått längst av europeiska länder i utnyttjandet av kärnkraften, och det just för att komma ifrån sitt tidigare mycket stora oljeberoende. I en utmärkt artikel i Neue Zärcher Zeitung den 26 mars kan man läsa att 64 90 av Frankrikes elenergibehov i dag täcks av kärnkraftverk och att man räknar med att 80 26 skall täckas år 1990. Frankrike, som har 42 reaktorer i drift och 23 stycken under byggnad, satsar dessutom på export av kompletta kärnkraftverk. Nyligen har man tecknat avtal med Sydafrika, Sydkorea och Egypten. Det hjälper sålunda inte vare sig Sverige eller världen om vi avvecklar kärnkraften när andra samtidigt utvecklar den. I stället för att avveckla vår kärnkraftsindustri bör också vi utveckla den och även satsa mera på export. Regeringens positiva inställning till export av kärnkraftverk till Finland är därför glädjande. Den exporten bör vi naturligtvis söka utvidga till att omfatta även Sovjet. Jag är faktiskt mer oroad, herr talman, av den krigskraft som strålar ut från Sovjet — inte minst från den oss närbelägna storstaden Murmansk — än av den radioaktiva strålningen från Tjernobyl. Ett ökat kärnkraftsamarbete med Sovjet skulle kanske vara en väg till en fredligare utveckling i världen. Visserligen har Birgitta Dahl redan till vårriksdagen utlovat en proposition om förbud mot ytterligare kärnkraftsbyggen inkl. förprojektering. Men den extra tid som Birgitta Dahls medarbetare numera behöver för korrekturläsning, sedan Birgitta Dahl lovat att vårda även den språkliga miljön, medför säkert att propositionen, glädjande nog, dröjer. Dagens inledande redogörelse var för övrigt hyggligt skriven. Jag reagerade endast mot påståendet att ”Sveriges folk har i folkomröstning bestämt att kärnkraften skall vara en parentes i den svenska energiproduktionens historia”. Som bekant har Sveriges folk endast rådfrågats, varefter riksdagen beslutat något annorlunda än folkmajoritetens mening. Herr talman! Den enda realistiska vägen — både nationellt och internationellt — är att vi satsar ännu mera på forskning och utveckling av kärnkraften, allt i syfte att göra användningen säkrare. Helt säkert kommer vi dock aldrig att kunna göra utnyttjandet av kärnkraft, lika litet som vi någonsin kan göra livet självt till en säker tillvaro. Att leva är att ta risker — det är ett av livets ofrånkomliga villkor.

Herr talman! Eftersom jag tidigare i dag har varit uppe i denna talarstol, skall jag den här gången fatta mig ganska kort. Jag vill tacka Birgitta Dahl för svaret. Risken är ju att det blir en ganska märklig debatt, med Hugo Hegeland, Birgitta Dahl och mig. Det finns liksom ingenting som stämmer i denna treenighet. Jag har försökt att formulera en ganska rak fråga: Är regeringen beredd att föreslå ett stopp för export av kärnkraftsutrustning från Sverige?

Jag gör det från bl.a. följande utgångspunkter: Till att börja med utgår jag från beslutet att avveckla kärnkraften i Sverige. Varför skall vi exportera sådant som vi själva inte avser att använda? Vi kan visserligen göra olika värderingar av och ha haft olika motiv för avvecklingsbeslutet, men det har vi diskuterat tidigare i dag och behöver därför inte fördjupa oss i nu. Sedan har vi sambanden mellan kärnvapen och kärnkraft. Det är naturligtvis ett huvudmotiv i det här sammanhanget, eftersom de brister som finns i det internationella kontrollsystemet är ganska stora. Jag fick tidigare i varje fall en antydan om att Birgitta Dahl delar den uppfattningen och att hon menade att det gällde att se över vad IAEA egentligen skall syssla med framöver. Det är ofta bristerna i det internationella kontrollsystemet som är motivet när den svenska regeringen i sin prövning enligt gällande lagstiftning bedömer sådana här frågor. Jag tror alltså att det finns anledning att diskutera frågan om export av kärnkraftsutrustning helt fristående. Jag skulle vilja tillägga att min erfarenhet från den borgerliga regeringstiden och från andra sammanhang är att det är tur att vi inte har exporterat kärnkraftverk till alla länder där företrädare för svensk industri utan lagliga hinder försökt bli av med sådana. Jag tänker på Iran och Irak liksom på jordbävningsdrabbade länder som Mexico och andra. Jag riktar inte kritik mot svensk industri. Om det inte finns någon lag som förbjuder det är industrin naturligtvis i sin fulla rätt att försöka sälja. Senast var detta aktuellt när statsministern var i Finland, och han visade öppenhet därvidlag. Från mina utgångspunkter är det naturligtvis en tröst att marknaden i Finland, efter det som hänt i Tjernobyl, förefaller vara något begränsad. Jag tror för min del att ett betydligt mera konstruktivt sätt att närma sig dessa problem är att gå in för en exportförbudslagstiftning än att försöka förbjuda förprojektering här hemma. Därmed är inte sagt att jag anser att detta är en sysselsättning som svensk industri skall ägna sig åt, men det är alltid svårt att med lag förhindra sådant som ibland har likhet med tekniköverföring eller teknikskapande verksamhet. Vi vet också från internationella sammanhang att sådant är besvärligt att hantera rent lagtekniskt. Men vi får väl se vad industridepartementet kan åstadkomma i det här avseendet. Jag hade önskat att miljöoch energiministern varit tydligare i sitt svar på min interpellation. Jag skall emellertid inte förlänga debatten ytterligare utan vill bara uttrycka förhoppningen att vi efter den utvärdering som nu kommer att ske också i den här frågan skall kunna hitta mera av gemensamma nämnare. Det finns skäl att göra det, utan att göra någon hänvisning till Tjernobylolyckan.

Herr talman! Det svar som jag skulle vilja lämna gäller Olof Johansson, som tycker att jag inte svarar rakt på hans fråga. Jag vill säga att det inte är utan skäl. När det gäller en viss aspekt på exporten tycker jag att det genom olyckan i Tjernobyl har tillkommit omständigheter som ger anledning till eftertanke. Det grundläggande är att export är tillåten. Det är en fråga som har behandlats av riksdagen vid åtskilliga tillfällen, senast när den nya kärntekniklagen beslutades här i kammaren i januari 1984. Frågan har för övrigt behandlats även därefter, i anslutning till budgetpropositioner och motioner. På den punkten har vi alltså en majoritet i riksdagen som anser att export skall vara tillåten men omgärdad med stränga regler vad gäller riskerna för missbruk och kärnvapenspridning. Jag vill säga att vi tillämpar den år 1984 skärpta lagstiftningen mycket strikt. Vi har också sagt nej i enskilda fall, liksom vi faktiskt inte lämnat saker och ting åt vare sig turen eller slumpen — det vill jag säga till Olof Johansson — utan det har förekommit underhandsbesked till industrin om lämpligheten eller olämpligheten av det ena och det andra. Men det som tillkommit och som jag tycker att vi måste fundera över är att man i debatten tagit upp frågan om man inte på motsvarande sätt som när det gäller risk för kärnvapenspridning borde pröva också säkerhetsfrågorna. Det är ingen alldeles enkel sak att ta ställning till, och jag tycker att vi kan unna oss att resonera och fundera över även detta. Därför var mitt svar utformat som det var.

Herr talman! Varför både jag och andra är intresserade av en precisering från Birgitta Dahl när det gäller export av kärnkraftverk är att det på s. 246 i propositionen om riktlinjer för energipolitiken står: ”Vid utförsel till kärnvapenstaterna måste garantier föreligga för fredlig användning av det som levereras och IAEA-kontroll av att dessa garantier uppfylls. Därutöver sker i varje utförselärende en allmänpolitisk prövning.” Det är denna prövning som är intressant. Man gör inte bara en säkerhetsbedömning utan också en allmänpolitisk prövning. Och det kan betyda ganska mycket. Därför måste det egentligen vara ganska svårt att förutse om regeringen tillåter export eller ej av kärnkraftverk. Jag har deklarerat att jag är positiv till den inställning som regeringen hittills har visat, eftersom jag är helt övertygad om att kärnkraften har kommit för att stanna under rätt lång tid framåt. Då är det väl bara bra att Sverige utvecklar sina exportmöjligheter, för det betyder ju samtidigt att vi ökar våra kunskaper om kärnkraftsproduktion och därigenom kan öka säkerheten. Det är mycket viktigt att vi får behålla experterna när det gäller kärnkraftsproduktionen. Det är en realistisk hållning som regeringen har. Men man vet ju aldrig hur regeringen kommer att agera i varje enskilt fall. Nu nämnde Birgitta Dahl att satsen att man skall göra det omöjliga möjligt skall tillskrivas Helga Henschen. Även regeringen kan mycket väl göra det till sitt motto att försöka göra det omöjliga möjligt. Inom moderata samlingspartiet har vi haft det länge. Man kan faktiskt gå ännu längre tillbaka i tiden. Det slog mig nämligen att kineserna har ett mycket gammalt ordspråk: ”Ingenting är omöjligt för den som obändigt vill.” Det hänger givetvis på viljan om man väljer att vara realistisk och om man väljer att ta till vara den kompetens som ändå finns inom landet när det gäller kärnkraftsproduktion. Visserligen började vi inte med att välja på så sätt, men tack vare vår höga tekniska nivå och vårt höga tekniska kunnande har vi lyckats skapa en mycket hög säkerhet, även om kärnkraften aldrig kan bli helt säker.

Herr talman! Per-Richard Molén har i en interpellation ställt fem frågor om energibeskattningen till mig. En fråga avser vilka omedelbara åtgärder som jag är beredd att vidta för att eliminera de konkurrensnackdelar som, enligt Per-Richard Molén, regeringens förslag till höjda energiskatter skulle innebära för svensk energitung industri. Regeringens förslag om bl.a. höjda energiskatter behandlas för närvarande av riksdagen. I propositionen anges att regeringen efter riksdagens behandling av frågan avser att se över besluten för de företag som har nedsättning av energiskatt. I det sammanhanget kan bl.a. konkurrenssituationen för energitunga industriföretag beaktas.

Den nuvarande ordningen med differentierade punktskatter på energi innebär att energibeskattningen kan utnyttjas som ett styrmedel för att nå de energipolitiska målen. Tillsammans med andra åtgärder har energiskattesystemet bidragit till energihushållning, minskat oljeberoende och effektivare energianvändning. Inte minst har industrin genom energisnålare tillverkningsprocesser, värmeåtervinning m.m. kunnat reducera sina kostnader för energi. För energitunga företag finns, med hänsyn till den konkurrenssituation som många av dessa företag befinner sig i, även möjlighet till nedsättning av energiskatten. En mervärdebeskattning av energi skulle innebära att energiskatternas nuvarande roll som energipolitiska styrmedel begränsas. För några år sedan föreslog energiskattekommittén att energi skulle beskattas med en kombination av mervärdeskatt och särskild styrskatt. I likhet med flertalet remissinstanser ansåg regeringen och riksdagen att det föreslagna systemet innebar stora nackdelar och att differentierade punktskatter var att föredra. Regeringens energipolitik har i allt väsentligt lyckats bra. Vi upplever nu t.o.m. att vissa energipolitiska mål uppnås snabbare än väntat, och det har varit möjligt att anpassa statens insatser till denna utveckling så att utgifterna för energipolitiska åtgärder kunnat minskas. Det är givetvis viktigt att regeringen bibehåller möjligheterna att effektivt styra utvecklingen på energiområdet. Mot bakgrund av att omfattningen av olika bidragssystem nu minskar kan energibeskattningens roll som generellt energipolitiskt styrmedel få ökad betydelse. Regeringen följer fortlöpande energibeskattningens effekter i olika avseenden. I den delvis nya situation som har uppkommit, främst genom de kraftigt sänkta oljepriserna, bör en samlad översyn av energibeskattningens utformning genomföras. Denna uppfattning har även framförts av riksdagens näringsutskott och skatteutskott.

Herr talman! Jag vill tacka energiminister Birgitta Dahl för svaret. Det är värt att notera från interpellationssvaret att varken jag eller regeringen är speciellt nöjd med den nuvarande utformningen av det svenska energiskattesystemet. Redan i den proposition som riksdagen ännu inte har behandlat har regeringen sagt att den efter riksdagsbehandlingen skall se över hur de nya energiskatterna påverkar vissa företag och konkurrenssituationen för energitunga industriföretag. Vad man i och för sig, herr talman, kan tycka någonting om är om det inte hade varit önskvärt att göra denna analys, innan man lägger en proposition på riksdagens bord. Först kommer ett dåligt och brådstörtat förslag. Därefter öppnas dörren för ett dispenssystem under en inte speciellt definierad övergångstid. Var finns här det långsiktiga handlande som företagen behöver för att agera rationellt? Energiskatterna har, som man kunnat se under de senare åren, blivit en skattekälla bland många andra. Det är inte energipolitiska utan mer finanspolitiska motiv som dikterat utformningen av det framlagda energiskatteförslaget. Näringslivet är på energiområdet en mjölkko när det gäller att ta in skatter. Varför, kan man fråga sig. Är det därför att vi internationellt har låga priser på vår energi, speciellt elenergi? Regeringen understryker på många ställen i kompletteringspropositionen från finansdepartementet att det är angeläget att öka konkurrenskraften för svenska exportföretag, och man är speciellt orolig när det gäller löneutvecklingen. Samtidigt drar man sig inte för att höja energiskatterna, och det har ju precis samma inverkan som en lönehöjning. Det rimmar alltså litet illa och verkar inte speciellt konsekvent. Att höja energiskatterna försämrar konkurrenskraften. I Finland övergår man nu till ett mervärdeskattesystem på energiområdet. Där förbättras konkurrenssituationen speciellt för de energitunga företagen. Speciellt är det massaindustrin där som gynnas. Den industrin kommer alltså att få fördelar i förhållande till den svenska, som inte på samma sätt har möjlighet att lyfta av energiskatterna. I Danmark har man redan detta system liksom i många andra EG-länder. I dagens ekonomiska och konjunkturpolitiska situation vore det motiverat, tycker jag, att reformera energibeskattningen i en riktning som stöder industrins konkurrensförutsättningar med en övergång till ett beskattningssystem som ökar enhetligheten i energibeskattningen och förbättrar industriföretagens verksamhetsmöjligheter, samtidigt som det stävjar ökningen av hushållens köpkraft. Det tycker jag är en åtgärd som i konjunkturpolitiskt rätt ögonblick stimulerar produktionen och sysselsättningen och påverkar den ekonomiska politiken i gynnsam riktning. Eftersom olja nu har blivit billigare orsakar en övergång just nu till ett mervärdeskattesystem inga väsentliga stegringar av konsumentpriserna. Det är därför nu som vi har tillfälle att övergå till det mervärdeskattesystem på energiområdet som finns inom EG och en del andra länder. Dröjer vi, eller tvekar vi, kommer vi, herr talman, att bli fast i ett dispenssystem som varken jag eller Birgitta Dahl tycker är bra — eller hur? Jag noterar i slutet av svaret att man från regeringens sida skall göra en samlad översyn, och jag vet efter alla de turer vi har haft inte minst i näringsutskottet att en utredning kommer till stånd. Vi får hoppas att regeringen, när den formulerar sina direktiv, kommer att låta denna utredning få omfatta även en mervärdeskatt på energiområdet.

Herr talman! Per-Richard Molén har ställt ett antal frågor till industriministern om riksdagens underlag för bedömning av regeringens propositioner. Eftersom frågorna främst rör regeringens proposition 1985/86:139 om vissa oljebolagsfrågor, ankommer det på mig som ansvarig för energifrågorna att besvara interpellationen. Vidare har Nic Grönvall ställt frågor till mig angående statens engagemang i prospektering efter och utvinning av olja och naturgas. Jag besvarar interpellanternas frågor i ett sammanhang. Per-Richard Moléns första fråga rör riksdagens beslutsunderlag. Självfallet anser jag att riksdagen skall ha tillräckligt underlag för sina beslut. Normalt utgörs detta av propositioner och det ytterligare underlag som framkommer vid utskottsberedningen av regeringens förslag. I samband med utskottsberedningen är regeringen för sin del, som Per-Richard Molén vet, alltid beredd att förse utskotten med det underlag som regeringen förfogar över. När det gäller Per-Richard Moléns övriga frågor anser jag att propositionen om vissa oljebolagsfrågor — även med beaktande av att riksdagen tidigare beviljat medel till Svenska Petroleum — ger ett relevant beslutsunderlag. Jag vill framhålla att jag ser ifrågavarande proposition som ett led i genomförandet av de oljepolitiska riktlinjer som riksdagen godkände våren 1984. Regeringen fick vid detta tillfälle bl.a. riksdagens bemyndigande att avyttra statens aktier i SP eller vidta åtgärder för att minska statens andel i bolaget. I den nu aktuella propositionen har jag redogjort för vilka kriterier och krav från statens sida som gällt för samgående mellan SP och OK. Jag har också översiktligt redogjort för de avtal som reglerar berörda företags mellanhavanden. Av konkurrensskäl har, som Per-Richard Molén säkert inser, det inte varit möjligt att till propositionen foga ingångna avtal. Detta material har däremot under hand ställts till näringsutskottets förfogande. Jag går nu över till Nic Grönvalls frågor. De två första gäller utnyttjandet av de s.k. särskilda bidragen för prospektering efter olja och naturgas. I propositionen om vissa oljebolagsfrågor, som nu ligger på riksdagens bord, hemställer regeringen om riksdagens bemyndigande att ändra föreskrifterna för de särskilda bidragen så att de kan utnyttjas av bolag inom OKP koncernen. Beträffande återbetalning av bidrag gäller för närvarande att bidrag skall återbetalas om ett projekt överlåts till externa intressenter. Återbetalningsskyldighet föreligger däremot inte om ersättningen för överlåtelse uppnår högst nedlagda kostnader och ersättningen används i annat prospekteringsprojekt. Om vinst uppkommer vid utvinning eller vid överlåtelse skall två tredjedelar av vinsten tillfalla staten. Syftet med den nya finansieringsordningen på prospekteringsområdet, som riksdagen tog beslut om våren 1984, var bl.a. att möjliggöra en överbryggning till egenfinansiering av SP-koncernens prospekteringsinsatser. Om regeringen efter en rimlig överbryggningsperiod finner att utbetalda bidrag inte använts för avsett ändamål, kan frågan om återbetalning aktualiseras. På Nic Grönvalls sista fråga vill jag säga att regeringen inte avser att förhindra att OKP/SPE fullföljer SP-koncernens åtaganden i Ula-projektet. Det statliga garantiåtagandet ligger fast.

Herr talman! Jag vill tacka energiminister Birgitta Dahl för också det här svaret. Men jag kan inte göra henne helt glad. Inledningsvis vill jag konstatera att även om svaret beskriver en sak, så blir inte propositionen så mycket bättre av det. Det här är en dålig proposition. Den är tämligen innehållslös. Om energiministern och jag skulle teckna aktier i det här bolaget — och hade möjlighet till det — så tror jag inte att någon av oss skulle vara speciellt nöjd med att göra de egna privatekonomiska bedömningarna utifrån det dokument som energidepartementet vid det här tillfället har åstadkommit. Birgitta Dahl hänvisar till ett material som vi i näringsutskottet har tillgång till, och det är helt riktigt. Men SP, Svenska Petroleum, är ett statligt bolag som under årens lopp har fått hundratals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Därför finns det all anledning att litet mera ingående redovisa förhållandena i en offentlig debatt. Men hur skall vi, Birgitta Dahl, kunna föra en offentlig debatt i en fråga som denna — det rör sig ju här om mycket pengar — om materialet inte redovisas i propositionen? Man har mer eller mindre hemligstämplat materialet. Det är mycket i detta sammanhang som är egendomligt. Tre nya bolag går in som ägare, enligt propositionen, med i stort sett samma värden. Det enda bolag som går in med riktiga värden och som man kan bedöma i propositionen är Neste, det finska oljebolaget. Av det material som man kan ta del av framgår att SP:s värdering i sig är mycket väl beskriven. Däremot sägs det mycket litet om OK. Om det är någonting som energiministern borde vara angelägen om att redovisa och klarlägga, är det just kopplingen mellan OK och staten. OK kopplas ju ändå i den allmänna debatten i rätt stor utsträckning ihop med den s.k. rörelsen. Det gör att man ställer ytterligare krav i detta sammanhang. Om man mera från ekonomens synvinkel ser på detta, finner man att själva varulagervärderingen är lustig. I vanliga fall brukar man vid en varulagervärdering värdera lagret antingen till anskaffningsvärdet eller också till återanskaffningsvärdet. Men här tar man fasta på det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Som en följd av nedgången i oljepriserna under de gångna månaderna är det återanskaffningsvärdet, inte nettoförsäljningsvärdet eller anskaffningsvärdet, som är lägst. Det innebär att det nya bolaget går in som ägare med ett varulager från OK som kommer att vara övervärderat. SP — det statliga bolaget — skriver ned sitt aktiekapital från 275 milj.kr. till 150 milj.kr. Man kan fråga: Varför gör man det? Är det för att bereda väg för majoritetsägande från OK:s sida? Dessa frågor bör allmänheten kunna få ett svar på. Det nya bolaget skall ha ett alldeles speciellt privilegium, nämligen att leverera oljeprodukter till OK-föreningar. Hur skall prissättningen ske? Hur kommer konkurrensinslaget ur statens synvinkel sett att kunna påverka ekonomin? Det är ju vi svenska medborgare, vi skattebetalare, som är delägare i detta bolag. Risken är att människor upplever detta så, att skattemedel pumpas in i OK. Hur är OK Cracker värderat? Det företaget har ju gått dåligt. Hur har man behandlat de dolda förlusterna i detta sammanhang? Herr talman! Sedan till en annan sak som jag tycker är rätt bekymmersam. Det gäller Neste. Detta bolag har rätt att varje år leverera 600 000 m? oljeprodukter — olja eller bensin — till Sverige, en import som tidigare i rätt hög grad har skett från Sovjetunionen. Konsekvensen av regeringens proposition blir att vi kommer att köpa oljeprodukter från Finland, som får utrymme att öka eller att bibehålla sin handel med Sovjetunionen, medan vi förlorar valuta. Dessutom får svenska företag mindre möjligheter att leverera till Sovjetunionen. Herr talman! Såvitt jag förstår gynnar regeringen OK samtidigt som den missgynnar den svenska industrin i övrigt när det gäller den svenska industrins möjligheter att behålla eller öka marknadsandelarna. Vad säger man från de andra oljebolagens sida? Är det här fråga om ett inslag av fri och öppen konkurrens? Jag har alltså, herr talman, ställt många frågor, och jag vore tacksam om de besvarades.

Herr talman! Tack för svaret, fru statsråd! Det finns ingen anledning att här i afton föra en djup debatt om OKP-bolagets bildande, eftersom frågan snart kommer upp i riksdagen igen. I denna debatt skulle jag ändå kunna peka på frågor som borde belysas bättre, i varje fall senast i den kommande riksdagsdebatten, vare sig statsrådet deltar i den eller inte. Till att börja med vill jag kommentera de svar jag har fått på följande sätt. I den proposition där OKP-bolagets bildande behandlas begär statsrådet helt riktigt, som anförs i svaret, ändrade regler för de särskilda bidragen så att de skall bli tillgängliga för OKP-koncernen. Jag vill emellertid peka på att det i den proposition om vissa oljebolagsfrågor som låg som underlag för den ändrade finansieringsformen för SP-bolaget och i näringsutskottets betänkande i anledning av den propositionen underströks just det statliga intresset av deltagande i försörjningstrygghet och strukturomvandling i oljebranschen. Det är ett klart faktum att OKP-koncernen icke längre är ett statligt bolag, utan det är ett bolag som står under total dominans av enskilda intressen. Genom de vetoregler som har överenskommits mellan de nya aktieägarna i OKP-koncernen kan var och en av aktieägarna blockera bolagets utveckling. Det är alltså en helt förändrad situation som den socialdemokratiska regeringen nu tar till intäkt för att låta skattebetalarnas finansieringsstöd för det tidigare statliga bolaget föras vidare till det privatägda, folkrörelsedominerade OKP-bolaget. Det är ett övergrepp mot den tidigare tanken om statens dominans och statens intresse av dominans och deltagande i oljebranschen som är värt att uppmärksammas och som kräver fler förklaringar än dem som har givits i propositionen — i stort sett på tre rader. Om jag sedan går vidare till återbetalningsfrågan nämner statsrådet i sitt svar att de nuvarande reglerna innebär att återbetalning skall ske om överlåtelse av projektet sker till externa intressenter. Jag kan inte se detta som annat än en verklig överlåtelse till externa intressenter. Nu överförs dessa projekt till ett av enskilda intressen dominerat företag. Det är visserligen samma juridiska person, men genom de åtgärder som statsrådet medverkar till kommer detta bolag att helt domineras av enskilda intressen. Det finns, herr talman, ett intressant område just när det gäller garantierna som jag gärna vill ta upp här. Jag väntar mig inte att statsrådet kan besvara frågan i kväll, men jag ser fram mot svaret i den kommande debatten här i riksdagen. Det var nämligen så att SP-koncernen i den handling som gavs ut för ett år sedan, i april 1985, undersökte vilka intressen som svensk industri kunde ha av att köpa in sig i Svenska Petroleum Exploration A/S, dvs. det norska dotterbolaget till SPE. I detta dotterbolag fanns intressen på den norska kontinentalsockeln, och SP-koncernen gick ut och sade: Vårt bolag är värt 480 milj.kr. Vill ni köpa andelar i det? Det är värt att notera, herr talman, och det bör verkligen uppmärksammas att hälften av detta bolag i dag säljs för 1 kr. Man kan fråga sig vad det är för tragedier som har inträffat och som har gjort att SPE A/S har fallit med 480 milj.kr. i värde på ett år — detta är något som väntar på sin förklaring. Det viktiga i detta sammanhang är dock, fru statsråd, att SP i detta prospekt nämner att SP:s förvärv av andel i Ula-fältet gick till så att man förvärvade 15 96 av Conocos andel mot att SP åtog sig att finansiera utbyggnaden av fältet också för Conocos del. Återbetalning med ränta sker ur 90 Jo av Conocos nettokassaflöde från fältet. SPE A/S har ingen regressrätt. Detta måste betyda, fru statsråd, att de svenska skattebetalarna har ställt pengar till förfogande för det amerikanska oljebolaget Conoco, som skall betala ur nettokassaflöde. Nu vet vi att vid ett pris av 15 dollar per fat, vilket är dagens notering, förlorar det här projektet omkring 100 milj.kr. under de kommande tre åren. Det uppkommer alltså inget nettokassaflöde för Conoco. Då frågar jag statsrådet: Betyder detta att svenska skattebetalare finansierar förluster för Conoco under de kommande tre åren? Det är en fråga som jag antar att fler än jag vill ha ett svar på. Under de 20 sekunder som återstår av min taletid vill jag påpeka att jag förstår att regeringen inte är beredd att stoppa utbyggnaden av Ula-fältet. Det går inte längre. Jag skall bara inför riksdagen konstatera att om resultatet när det gäller detta fält blir sådant som det nu ser ut att bli, kommer det att röra sig om en förlust på 100 miljoner på tre år.
Herr talman! Jag var i och för sig litet överraskad över att få interpellationer i ett ärende som för närvarande är föremål för riksdagens behandling, liksom över att interpellationerna framställdes av en ledamot resp. en suppleant i det utskott som granskar den ifrågavarande propositionen. Ni har full tillgång till all den information ni behöver för att kunna granska ärendet. Jag tror inte att ni kan klaga på öppenheten och beredvilligheten från regeringens sida att i de sammanhangen svara på frågor om den här saken. Jag tycker att, liksom interpellanterna antydde, debatten i huvudsak bör föras när vi här i kammaren senare i vår skall diskutera regeringens proposition och utskottets betänkande. Emellertid vill jag efter det som har sagts här i kväll klargöra något som kanske är oklart fast det inte borde vara det. Det avtal om vissa beredskapsoch försörjningsuppgifter som finns syftar till att klargöra vilka statliga intressen som det nya bolaget med sin nya ägarkonstellation skall garantera. Dit hör naturligtvis den verksamhet när det gäller prospektering och utvinning av olja och naturgas som har att göra med vår försörjningsberedskap och som vi har diskuterat här i kväll.
Herr talman! Jag håller helt med energiminister Birgitta Dahl om att det kanske är litet ovanligt att under utskottsberedningen av en proposition diskutera ärendet via en interpellation. Men den här propositionens utformning tycker jag rent principiellt att det finns all anledning att ta upp till diskussion vid ett sådant här tillfälle. Den är, som jag sade tidigare, så kolossalt allmänt hållen att man inte på något sätt kan bilda sig en uppfattning om de affärsmässiga bedömningar som ligger bakom denna affärstransaktion. Jag tycker att detta är beklagligt. Jag hoppas att det är ett undantag som bekräftar regeln och att de propositioner som kommer från industridepartementet framöver kommer att vara betydligt mer innehållsrika. Det är gynnsammare och skapar bättre förutsättningar för en riktig och mer utförlig debatt.
Herr talman! Låt mig ge några bra exempel på varför vi här interpellerar. I propositionen finns det alltså tre rader som talar om att OKP-koncernen bör få tillgång till de särskilda prospekteringsmedel som finns i det tidigare beslutet. Detta lilla uttalande inrymmer att statsrådet vill göra tillgängligt för ett privatägt bolag outnyttjade resurser. Vi anvisade i riksdagen 540 miljoner, och jag tror att omkring 300 miljoner har lyfts. Det finns 140 milj.kr. att hämta. Nu får OK-dominerade OKP hämta de 140 miljonerna. Det nämns inte ett ord om detta i propositionen. Detta fick man gräva i för att få fram genom hearings i näringsutskottet. Statsrådet säger att vi har full tillgång till all information. Jag har respekt för industridepartementets sätt att behandla oss. Ni behandlar oss just, men det material som finns i näringsutskottet är inte just. I detta material står att man betalar för OK:s marknadsandel — vad det nu är för något — hundratals miljoner för att få balans i bolaget. Men det står inte ett ord om hur man kan betala så mycket pengar för en marknadsandel som förra året sammantaget tillförde bensinbranschen 1 miljard kronor i förluster. Hur kan man värdera den marknadsandelen till flera hundra miljoner kronor? Vi kunde åtminstone få en förklaring till hur regeringen resonerar. Hur kan denna andel vara värd 200 milj.kr.? — Därför står vi här och diskuterar. Så till slut: De statliga intressena som skall tillgodoses, säger statsrådet, är preciserade. Ja, det finns t.o.m. avtal om det. I dessa avtal står mycket tydligt hur OKP skall fungera, i precis samma roll som statsrådet alltid har tyckt att SP skall ha. Men det finns också ett avtal som säger att de andra aktieägarna kan blockera fullföljandet. De har vetorätt. Vi skall veta att Neste har rätt stort intresse av att sälja rysk råolja, och det företaget har intressen som är mycket motstående svenska statens när det gäller försörjningstrygghet, strukturrationalisering i oljebranschen osv. I propositionen finns det inte ett ord om hur man vill lösa intressekonflikten mellan aktieägarna. Då känns det ganska angeläget att få diskutera dessa frågor på grundval av en interpellation men framför allt att få flagga för att vi vill ha svar på dessa frågeställningar, i varje fall senast i den kommande riksdagsdebatten.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela att jag på grund av resor inte har tillfälle att inom föreskriven tid besvara Oswald Söderqvists interpellation om åtgärder för att rädda sälarna i Östersjön från utrotning. Jag avser att besvara interpellationen måndagen den 26 maj 1986.

Herr talman! Vi skall nu debattera personalpolitiken rörande 500 000 statstjänstemän. Ämnet är mycket stort. Frågorna är betydelsefulla för alla dessa anställda. Jag tänker exempelvis på de statstjänstemän som oroar sig över politikernas tal om den alltför stora offentliga sektorn. Statens kaka är liten men säker, sade man förr. I dag är den kanske inte lika säker. Oroa er inte i onödan, skulle kunna vara ett råd. När vi säger så betyder det inte att man som statstjänsteman kan fortsätta i gamla hjulspår. Men i ett arbetsliv som kännetecknas av snabba och mer eller mindre omvälvande förändringar av olika slag krävs aktivitet, flexibilitet och vilja till utveckling. Det råder politisk enighet om att människor skall ha ett arbete och att ingen skall ställas på gatan. Det råder också enighet om att den enskilde anställde, i det här fallet statstjänstemannen, i möjligaste mån skall tillägna sig beredskap för eventuella kommande förändringar inom sitt yrke eller inom sitt arbetsområde. Jag har tidigare i kammaren fördjupat mig i olika personalpolitiska spörsmål. Jag har bl.a. understrukit vikten av att vi slår vakt om välutbildade och kvalificerade befattningshavare inom den statliga förvaltningen. Det skall löna sig att utbilda sig även inom den offentliga sektorn. Det har exempelvis gått långt, när en präst har sämre betalt än den som gräver graven. Jag menar självfallet inte att kyrkvaktmästaren har en för bra lön, tvärtom. Men vad får vi för präster på sikt? Och nog har det gått långt när socialarbetaren, som bl.a. behandlar ansökningar om socialbidrag, själv måste begära socialbidrag. Med andra ord är det en viktig del av personalpolitiken att med differentierad lönepolitik hindra flykten från chefsbefattningar i staten. Arbetsmarknadsutskottets betänkande om den statliga personalpolitiken omfattar i år åtta sidor. Det är ett ganska tunt betänkande, och det är inga nyheter i det. Reservationerna handlar om frågor som vi tidigare behandlat. Först ett par ord om den första reservationen, som gäller frågan om bidrag till förnyelsefonder. Vi har från moderat håll tidigare sagt nej till sådana inom den privata sektorn, och vi gör det naturligtvis även när det gäller den offentliga sektorn. Vi säger också nej till att sådant här regleras i kollektivavtal. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Reservation 3 gäller också en fråga som vi tidigare behandlat; den gäller anslag till de politiska kvinnoorganisationerna. Vi vill inte vara med om det — vi tycker att det räcker med det partistöd vi har. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall också till reservation 3.

Herr talman! Betänkandet om den statliga personalpolitiken innehåller inte många meningsskiljaktigheter. Vi har varit överens om det mesta i det till formatet ändå ganska tunna betänkandet. Däremot gäller det, som Alf Wennerfors sade, viktiga frågor för de statligt anställda — det kan jag instämma i. Förnyelsefonderna har folkpartiet diskuterat i en övergripande debatt tidigare. Folkpartiet ställde sig då avvisande till den formen när det gäller den privata sektorn, och vi menar att skälen för att avstå från s.k. förnyelsefonder i lika hög grad måste gälla för det statligt reglerade området. Därför menar vi att uppbyggandet av dessa fonder bör avbrytas. Nu är det så att det finns ett avtal, som står i strid med ett sådant förfaringssätt. Därför bör regeringen enligt folkpartiets mening säga upp det avtalet. Det kan självfallet inte ske utan föregående förhandlingar. Men vi menar att inga medel skall anvisas i avvaktan på förhandlingsresultatet. Skulle det bli aktuellt med statliga anslag anser vi att regeringen får återkomma till riksdagen. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 2. I övrigt vill jag yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär att ett med några kronor förstärkt anslag kommer att utgå till kvinnoorganisationerna. Jag tror, herr talman, att bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet är väl använda pengar. Det gäller inte minst i politiskt avseende, där man kan hänvisa till jämställdhetsfrågorna. Vi som i utskottet har jobbat med de frågorna vet att det är en tung och svår uppgift att driva jämställdhet. Det är viktigt att alla kvinnoorganisationer — men också andra organisationer — verkligen jobbar vidare med det och ser till att vi kommer framåt. Det behövs mycket innan vi har nått målet. Därför är det angeläget att utskottets hemställan på den punkten bifalls och att reservation 3 avslås.

Herr talman! För att begränsa mitt inlägg tar jag bara upp vad som sägs i reservation nr 1. Centerpartiet motsatte sig införandet av förnyelsefonder på det privata området. Ett av skälen till vårt ställningstagande var att fonderna är ett ytterligare steg mot en planerad och styrd ekonomi, där fackföreningsfunktionärernas medverkan bidrar till en korporativ utveckling i näringslivet. Erfarenheterna nu efteråt visar på blandade resultat. Vissa statliga företag har genom vinstavsättningar helt lyckats undvika bidrag till förnyelsefonderna, och ett stort antal företag uppnår inte den givna vinstnivån. Det är företag med större vinst än 500 000 kr. som gör avsättningar till förnyelsefonderna. Således står en stor del av svensk arbetsmarknad utanför fondsystemet. Den slutsats man kan dra är att det enligt socialdemokratisk tro sker en begränsad utveckling i företag utan förnyelsefonder. Detta är inte sant. Socialdemokraterna har en alltför stor förkärlek för olika fondsystem där fackföreningsfunktionärer tillfredsställs genom sin närvaro. Förnyelsefonder på det statliga området har tillkommit genom avtal. Vår reservation skall ses mot bakgrund av att förnyelsefonderna inte kan betraktas som lönekostnader och därför inte bör regleras i kollektivavtal. Huvudändamålet med de statliga fonderna är att bereda utvecklingsmöjligheter och tryggad anställning för arbetstagare med bristande utbildningsbakgrund och för personalgrupper som till följd av strukturförändringar befinner sig i eller riskerar att komma i övertalighetssituationer. Totalt kommer 300 milj.kr. att avsättas under fyra år. Förnyelsefonder på det statliga området avviker från vad som gäller inom den privata sektorn. På det statliga området får fonderna karaktären av anslag avsedda för insatser som underlättar förändringar. Det finns enligt vår mening redan anslag som syftar till att underlätta sådant förändringsarbete. Centerpartiets uppfattning är därför att regeringen snarast skall säga upp det nu gällande kollektivavtalet om förnyelsefonder på det statliga området. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation 1.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i detta betänkande delar av proposition 1985/86:100, bilagorna 2 och 15 , samt i anslutning därtill tre motioner från allmänna motionstiden i år. Utskottet tillstyrker regeringens förslag att anvisa 515,3 milj.kr. till den statliga personalpolitiken. Anslaget avser att täcka kostnaderna för statens löneoch pensionsverk, statens arbetsmarknadsnämnd, statens institut för personalutveckling, Statshälsan och förnyelsefonderna på det statliga området. Utskottet är enigt på alla punkter utom vad gäller anslaget till förnyelsefonderna, där samtliga borgerliga partier har reserverat sig, och anslaget till kvinnoorganisationernas centralverksamhet, där moderata samlingspartiet ensamt har reserverat sig. Regeringens förslag om anslaget till förnyelsefonderna på det statliga området innebär ett fullföljande av det avtal som slöts 1985 mellan parterna på den statliga arbetsmarknaden. Motivet för detta avtal är detsamma som på den privata arbetsmarknaden. Förnyelsefonderna skall skapa ekonomiskt underlag för att ge de anställda utvecklingsmöjligheter i form av utbildning m.m. Det gäller framför allt arbetstagare med bristande utbildning eller personal som genom rationaliseringar riskerar att bli övertaliga. Antalet anställda i den statliga sektorn uppgår i dag till ca 575 000 personer. Det är en ökning med över 100 000 personer sedan 1970. De senaste åren har dock antalet minskat något. Det är framför allt inom utbildningssektorn som antalet anställda ökat. Huvuddelen av personalökningen har utgjorts av kvinnor. Den offentliga sektorns expansion har med andra ord gett kvinnorna unika möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden och därigenom få egna försörjningsmöjligheter. Detta faktum glömmer alltid den offentliga sektorns kritiker bort. Utan den offentliga sektorns expansion skulle Sverige aldrig ha blivit det land i västvärlden som har den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen. Denna höga förvärvsfrekvens är naturligtvis inte ett mål i sig. Men en fast förankring på arbetsmarknaden är och kommer att förbli den viktigaste faktorn för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Den snabba utbyggnad av den offentliga sektorn som skett under efterkrigstiden och som varit ett viktigt led i skapandet av välfärdsstaten kan i huvudsak sägas vara passerad. Det betyder ingalunda att denna sektor därmed skulle vara oföränderlig. Snarare är det tvärtom. Under en snabb uppbyggnad är det ofrånkomligt att fel och brister byggs in. Erfarenheter har vunnits. Allt talar för att fel och brister måste rättas till. Detta kan inte vara mera ovanligt i den offentliga sektorn än i den privata. Därför kommer utbyggnadsskedet i den offentliga sektorn att följas av en ombyggnadsoch anpassningsperiod. Det gäller att finna bra lösningar på välfärdsstatens organisation, precis som vi ständigt har gjort på den privata delen av vår arbetsmarknad. Förnyelsefonderna kommer att bli en betydelsefull resurs i detta förändringsarbete, och jag kan endast beklaga att de borgerliga partierna är så negativa till denna viktiga reform. Men historien har visat, att mycket av det som vi socialdemokrater har genomfört har ni först varit negativa till, för att sedan helt och fullt acceptera. Därför har jag stora förhoppningar om att det blir så även i denna fråga. Personalens kunskaper och motivation är viktiga i en förändringsoch förnyelseprocess. Ger vi personalen goda utvecklingsmöjligheter, ökar deras motivation, samtidigt som det ger dem bättre trygghet i anställningen. Alltför ofta formuleras förslagen på problemlösningar uppifrån och blir mycket abstrakta. Ger vi personalen utvecklingsmöjligheter på alla nivåer, ökar möjligheterna att i stället lösa problemen nerifrån. Erfarenheten visar att de praktiska lösningarna då som regel blir bättre och mer konkreta. De borgerliga partierna tycker illa om förnyelsefonderna. Ja, moderaternas vice ordförande kallade dem i riksdagsdebatten för förstörelsefonder. Det är ett ordval som påminner om striden kring ATP. Ingen tror väl att vi socialdemokrater skulle vilja förstöra den välfärdsstat som vi har varit med om att bygga upp. Välfärdsstatens idé — brukade Olof Palme ofta säga — är något av det bästa som mänskligheten har skapat. Även om de borgerliga partierna tycker illa om förnyelsefonderna och vill avskaffa dem, förefaller tillvägagångssättet något märkligt. Ett bifall till folkpartiets motion 1985/86:Fi219 skulle innebära ett klart avtalsbrott. I folkpartiets motion yrkas nämligen att riksdagen skall avslå förslaget om anvisning av medel till förnyelsefonderna på det statligt reglerade området. Samma yrkande framfördes också i höstas i en motion från folkpartiets företrädare. Utskottet anförde då, liksom nu, att regeringen äskar medel till ett avtal som riksdagen godkänt genom sin lönedelegation. Riksdagens lönedelegation hade vid det tillfället en majoritet som bestod av samtliga borgerliga partier. Det innebär alltså att folkpartiet nu inte är berett att fullfölja det avtal som deras representant i lönedelegationen var med om att enhälligt godkänna förra året. Jag vill citera vad utskottet skrev med anledning av motionen förra året. Yrkandet har samma lydelse i årets motion. Utskottet anförde: ”Ett bifall till yrkandet i motion 153 att medel inte skall anvisas för dessa fonder skulle därför enligt utskottets bedömning leda till avtalsbrott.

Den moderata motionen A606 om krav på uppsägning av avtalet får samma praktiska konsekvenser som folkpartiets motion. Skillnaden är den att moderaterna kräver uppsägning av avtalet, medan folkpartiet vägrar ge anslag för ett uppfyllande av avtalet. Utskottets bedömning när det gäller den moderata motionen är dock att det i praktiken kommer att bli svårt att frigöra sig från avtalet utan att bryta det. Det finns nämligen ingen uppsägningsklausul i avtalet. En omförhandling i detta läge — i syfte att nå en avveckling av fonderna — skulle naturligtvis leda till mycket mera ekonomiskt ogynnsamma villkor ur riksdagens synvinkel än de som nu gäller för det godkända avtalet. Även här, herr talman, kan vi finna för svenska förhållanden märkliga saker i avtalssammanhang. Alf Wennerfors, som står som första namn på moderaternas motion med krav på uppsägning av avtalet, har varit med i riksdagens lönedelegation och godkänt detta avtal! Milt uttryckt, herr talman, innebär ett sådant förfarande dålig respekt för ingångna avtal. Det är något som vi i Sverige varit i hög grad förskonade ifrån och något som vi hoppas slippa i framtiden. Med det anförda yrkar jag avslag på motionerna A606 och Fi219 i berörd del. Avslutningsvis skulle jag vilja kommentera frågan om bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet. Utskottet delar inte moderaternas syn. Kvinnoorganisationerna har enligt utskottets mening betydelsefulla uppgifter i samhället, vilket medför att dessa måste jämställas med andra jämförbara organisationer som får statligt stöd. Motionen avstyrks. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 12 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill kommentera ett par tre av de synpunkter som Gustav Persson framförde. Gustav Persson sade att motiven för de statliga förnyelsefonderna är desamma som motiven för förnyelsefonderna på den privata arbetsmarknaden. Ja, just det, Gustav Persson! Det är därför folkpartiet inte tycker att de skall finnas. En fast förankring på arbetsmarknaden är väldigt viktig även för anställda på den statliga sidan, sade Gustav Persson vidare. Det kan jag instämma i. Men jag tror inte för en sekund att förnyelsefonderna är någon garanti i det avseendet. Enligt Gustav Persson skulle personalen vara beroende av förnyelsefonderna för sin utbildning och utveckling. Jag tror att det är fel. Personalen kan mycket väl få utbildning och utveckling utan några förnyelsefonder. Inte ens detta är alltså något skäl. Gustav Persson påstod också att folkpartiets förslag skulle innebära ett avtalsbrott. Det jag sade i mitt första inlägg var att regeringen bör säga upp avtalet. Jag påpekade också att detta inte kan ske utan att man inleder förhandlingar. Regeringen måste alltså begära sådana. Om dessa förhandlingar leder till att medel behövs, då skall regeringen enligt folkpartiets förslag återkomma till riksdagen. Detta har vi skrivit in i reservation 2, som jag tidigare yrkade bifall till.

Herr talman! Vi i centerpartiet säger nej till förnyelsefonder på det statliga området därför att vi gjorde det när det gällde det privata området. Detta är alltså en konsekvens av vårt tidigare ställningstagande. 100 milj.kr. föreslås gå till förnyelsefonderna för nästa budgetår. Totalt 300 milj.kr. kommer bidraget att uppgå till om fyra år. Dessa 300 miljoner skall alltså täcka kostnaderna för hela det förändringsarbete som enligt Gustav Persson skulle kunna äventyras utan dessa medel. Det är möjligt att de statsanställda kommer att minska i antal framöver. Vi vet att staten får det allt sämre ställt och att man måste genomföra rationaliseringar. Men det finns enligt vår mening medel för att klara av detta inom den statliga sektorn. Man behöver alltså inte avsätta ytterligare medel i några fonder. Man kan se på hur fondsystemet påverkat det privata näringslivet. Där har vi mängder av företag som står utanför fondsystemet. Tror Gustav Persson att de anställda i de företagen har en sämre trygghet än de anställda i företag där man har förnyelsefonder? Jag tror att socialdemokraterna i alltför hög grad är frälsta för olika fondsystem: löntagarfonder och nu förnyelsefonder. Man kan enligt min mening klara av detta på ett betydligt enklare sätt med mindre byråkrati osv. Att vår uppfattning skiljer sig från folkpartiets håller jag gärna med om, Gustav Persson. Vi säger inte att man skall spara de 100 miljonerna nästa budgetår, utan dem offrar vi. Däremot säger vi att man för nästkommande budgetår skall ha sagt upp avtalet och att man sedan får förhandla om hur det i övrigt skall bli med de anställda.

Herr talman! Först några ord till Sigge Godin, som säger att den statliga personalen kommer att få del av utbildning, även om vi inte har förnyelsefonder. Också jag tror att det är möjligt, men skillnaden är den att med förnyelsefonderna får de fackliga organisationerna, de anställda, större inflytande över hur man fördelar utbildningen. Alla vet ju att när man fördelar utbildningsresurser på arbetsmarknaden får alltid de sämst ställda stå tillbaka. Idén med utbildningsfonder är att medlen skall kunna fördelas jämnare, så att även de som har den sämsta utbildningen skall få vara med. Jag tror att det ligger en väldig utvecklingskraft i att man utbildar den sämst utbildade personalen till att medverka. Det är det som är en av de stora fördelarna med detta system när det gäller fördelningen. Sedan säger Sigge Godin att folkpartiet föreslår att man skall säga upp avtalet. Men det står faktiskt i er reservation att ni vill avslå medel till det avtal som redan är godkänt, och det är något annat. Folkpartiet var med och godkände avtalet men vill sedan avslå förslaget att avsätta medel till det. Det är ju det som är det märkliga, att ni kan göra så och att folkpartiledaren andra året ni motionerat i den här frågan står som första namn. Ingvar Karlsson i Bengtsfors säger att man kan klara omställningar också på annat sätt. Det är klart, Ingvar Karlsson, att det går lättare att göra omställningar om vi ger resurserna, så att dessa redan finns när svårigheterna kommer. Detta har vi lärt oss av förhållandena på den privata marknaden. Ingvar Karlsson säger vidare att vi socialdemokrater är frälsta för fonder. Jämför med privata näringslivet och se hur mycket fonder man har där! Varför skulle vi inte på det statliga området kunna utveckla detta på samma sätt som man gjort på den privata marknaden? Jämför med Bonniers och Wallenbergs stora fonder och vad de har skapat i Sverige! Varför skulle vi inte kunna göra på precis samma sätt inom den offentliga sektorn? Jag kan inte förstå att det kan vara någon skillnad. Låt mig slutligen bara konstatera, herr talman, att om vi på den privata marknaden skulle handla så som folkpartiet och moderaterna föreslår att vi skall göra på den offentliga, skulle det leda till stort kaos på den privata marknaden. Det är tur att socialdemokraterna har ledningen i det här landet nu när det är så svårt att komma fram till avtal på den offentliga arbetsmarknaden. Ett sådant handlande som ni nu föreslår skulle skapa ytterligare svårigheter och göra avtalsläget ännu besvärligare. Det är det ni har bevisat. Nu får det ingen verkan tack vare att vi har majoritet här i riksdagen för vårt förslag.

Herr talman! Vi skall nu behandla en verksamhet som fyller vår fritid och som av många människor, unga och gamla, omfattas med stort intresse. Vi skall behandla kulturutskottets betänkande nr 19 om idrott, rekreation och turism. Vi är alla överens om idrottens stora betydelse. Idrotten är den viktigaste fritidssysselsättningen för en överväldigande del av vår befolkning. Vi har elitidrotten som sporrar, vi har breddidrotten fördelad på tusentalet föreningar och med den överlägset största verksamheten. Vi har dem som i egenskap av åskådare följer idrotten som artisteri med hög spänning och dramatik. Idrotten har en social roll. Den har betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande och utgör en levande folkteater, spridd till varenda liten ort över hela vårt land. Idrotten kommer att få 217,5 milj.kr. Vi är glada över att trots de besvärliga ekonomiska förutsättningarna kunna ställa ett så betydande belopp till idrottsrörelsens förfogande. Anslaget har höjts. Därmed ges Prot. 1985/86:139 ytterligare möjligheter att stödja t.ex. handikappidrotten. 13 maj 1986 I anslaget ingår vissa bidrag till utanför Riksidrottsförbundet stående organisationer, de s.k. främjandeorganisationerna. Riksidrottsförbundet förmedlar för närvarande anslagsstödet till de utanförstående organisationerna. Vi moderater godtar inte den modellen. Vi vill att dessa organisationer i budgethänseende skall ha en självständig ställning. Förslag om en förändring av främjandeorganisationernas anknytning till Riksidrottsförbundet har tidigare behandlats av riksdagen. Förslagen har avvisats. I detta betänkande krävs i två motioner ånyo en förändring och en översyn av systemet. Vi anser att de berörda organisationerna bör ges frihet att själva delta i beslutsprocessen när det gäller anslagsfördelningen. Detta kan ske genom medverkan av det samarbetsorgan, Friluftsorganisationernas samarbetsorgan, som nyligen bildats eller genom anslag direkt från jordbruksdepartementet. De som så önskar kan givetvis behålla anknytningen till Riksidrottsförbundet. Vi anser den nuvarande konstruktionen vara olämplig, eftersom Riksidrottsförbundet har möjlighet att påverka organisationernas bidrag. Det är därför befogat att främjandeorganisationernas anknytning till Riksidrottsförbundet omprövas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag vill först tala om att jag inte alls kommer att använda all den tid som jag har begärt, men jag hoppas på en viss förståelse för den saken. Idrotten har många positiva effekter. Den har betydelse för uppövning av fysisk styrka och motiverar till gemensamma insatser för klubbar, distrikt, osv. Idrotten har länge sporrat många människor — både ledare och aktiva — till stora ideella insatser inom idrottsrörelsen. Inom denna breda folkrörelse och den relativt stora skaran av idrottsutövare har ett antal särskilt talangfulla och hårt tränande individer förfinat sitt kunnande och sin prestationsförmåga till absolut världsklass. Självfallet ger dessa idrottsstjärnors prestationer upphov till nationell stolthet, och deras namn får i vårt genomkommersialiserade land ett mycket högt reklamvärde. Detta har gradvis lett till att elitidrotten alltmer kommersialiserats. Beundransvärda prestationer blir till hävstänger för ökade profiter för Pepsi Cola, Volvo och andra som har hakat på den reklamcirkus som fortlöpande byggs ut inom allt fler idrottsområden. Det borde anses som helt onödigt att idrotten i Sverige, som är en liten men ändock mycket stark nation ekonomiskt, skall fortsätta att vara beroende av att vara reklampelare för olika kommersiella objekt. När Tipstjänst bildades var målet att idrotten skulle erhålla 50 96 av intäkterna sedan vinster och omkostnader hade dragits av. Tyvärr kom detta aldrig att genomföras. Från vpk:s sida vill vi nu att regeringen framlägger förslag om hur detta stödmål skall nås. Herr talman! Arbetsoch levnadsförhållandena från bondeoch nybyggarsamhällets tid och till dagens högteknologiska och högindustriella samhälle 1 har drastiskt förändrats. De arbetandes kamp för makt över produktionen, för kortare arbetstid och för godtagbara löneformer har åtminstone lett till de framgångarna att man nått fram till reglerade arbetstider, lagstadgad semester och vissa semesterlönedelar för dem som har ett arbete. Behovet av viss rekreation har växt som ett komplement till arbetet. Den kan bestå i individuella upplevelser eller gemenskap med andra.

Vpk:s förslag till en allmän semesterlönefond skulle vara ett viktigt steg i den riktning som vpk anser att rekreationspolitiken bör utvecklas. De ekonomiskt svagaste grupperna måste ges möjlighet att utnyttja de möjligheter som bjuds. Riktade samhällsinsatser måste till för kollektivtrafik och för billigare boendeformer för de svagaste grupperna. Sveriges turistråd har riksdagens uppdrag att förbättra möjligheterna till rekreation. Man har också uppdraget att i vid mening marknadsföra Sverige som turistland och olika turistmål i Sverige. Det borde vara ett sätt att ytterligare förbättra turistrådets effektivitet, om dess turistoch reklaminsatser renodlades till turistverksamhet. En annan huvudman för rekreationspolitiken borde utses. Regeringen bör lägga fram ett förslag om detta. Rekreationen är ju ytterst ett brukarintresse, ett konsumentintresse. Turismen är en näring, en produktion av tjänster som skall säljas till människor. Herr talman! En viktig del av de rekreationsområden som är attraktiva och som ofta besöks är våra vatten. De fyra outbyggda huvudälvarna Torne-, Kalix-, Piteoch Vindelälven intar en särställning. De har var för sig stora skyddsoch skönhetsvärden. Vpk har i en motion till årets riksdag lagt fram förslag om riktade insatser för främjande av fiskevård och turism i dessa älvar. Varför behövs dessa insatser? De sprängningar och andra arbeten som har gjorts för att underlätta flottningen har skadat eller förstört lekområden och ståndplatser för fisken. Noggranna inventeringar bör göras innan restaureringsarbetena startas. Rastplatser bör anläggas och älvsträckorna göras mer lättillgängliga även för folk med olika rörelsehinder. Jag vill sammanfatta mitt anförande i tre punkter: Vpk vill effektivisera rekreationspolitiken genom förslaget att statens turistråd koncentrerar sin verksamhet på turism i vid mening. För rekreationspolitiken bör en särskild enhet tillskapas. Idrotten bör äntligen ges ett samhällsstöd som motsvarar hälften av tipsmedlen efter vinstutdelningar till tipparna. Därmed skulle förutsättningarna för idrott som inte domineras och styrs av kommersiella intressen väsentligt öka. När det gäller turistpolitiken måste mera satsas på den tillgång som vår underbara natur erbjuder. Ett bifall till vpk-motionen om de fyra outbyggda huvudälvarna är en viktig etapp i en långsiktig målsättning och prioritering för utvecklingen av vår turism. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer till detta betänkande.

Herr talman! I årets budgetproposition poängterar regeringen breddverksamheten inom idrotten. Det sker genom ett understrykande av betydelsen av motionsidrotten bl.a. ur hälsosynpunkt. Det sker även genom att betona vikten av verksamheten inom de grupper som i dag är underrepresenterade. Det gäller främst kvinnor, invandrare och handikappade. Barnoch ungdomsverksamhetens stora nytta markeras också. Utskottet delar regeringens syn på idrotten som en stor och betydande folkrörelse. Anslagen i budgetpropositionen har i det här avsnittet räknats upp med ca 12 milj.kr. Till det kommer större delen av de pengar som ligger i ett höjt aktivitetsstöd till ungdomsorganisationerna, som riksdagen redan beslutat om. Den markering av breddidrotten som jag inledningsvis nämnde följs upp av ökade anslag till just dessa områden. Dessutom har Idrottens studieförbund, SISU, bildats, och det får också pengar via folkbildningsanslaget. Det är också, herr talman, en imponerande bredd på verksamheten inom idrottsrörelsen. Elitidrotten omfattar antalsmässigt ganska få, medan motions-, ungdomsoch breddidrotten samlar stora skaror. Jag skall ge ett litet exempel för att illustrera detta. För några dagar sedan fick jag i min hand en aktivitetskalender för motion på cykel här i Helsingforssområdet. I den kan jag se att den som har lust att cykla — under hela sommarhalvåret, varje helg, på rimligt avstånd — kan välja mellan turer, motionslopp och tävlingar av varierande längd. Så är det över i stort sett hela landet. I mitt hemlän, Skaraborg, kan den intresserade cyklisten välja mellan korta turer, exempelvis kring Hornborgasjön, som regelmässigt samlar 500—1 000 deltagare upp till stora arrangemang som Vätternrundan med närmare 15 000 cyklister. Det jag nu har sagt gäller bara en sport. Förhållandet är likartat inom de flesta andra idrotter. Jag har gett det här exemplet delvis för att bemöta reservation 1 vid utskottets betänkande. Reservationen föranleds av en vpk-motion om kommersialismen inom idrotten. Det synsätt som under flera år präglat ungefär likalydande motioner från vpk är enligt min mening ensidigt. Det tar enbart upp det som förefaller negativt. För min del ser jag det som mer fruktbärande att poängtera de starka sidorna hos idrottsrörelsen och att hjälpa till att utveckla dem. Det är ju ofrånkomligt att det finns problem i en så stor folkrörelse som idrotten. Riksidrottsförbundet och dess specialförbund är också medvetna om dessa bekymmer. Det finns inte någon av de avigsidor som vpk-motionen frossar i som inte behandlades på riksidrottsmötet i höstas. Idrottsrörelsen diskuterar problemen, ser efter vari de består och bestämmer själv vilka åtgärder som behöver vidtas för att rätta till felen. Det ligger ett utomordentligt stort värde i att idrottsrörelsen som folkrörelse själv kan ta hand om sin verksamhet. Vi har tilltro till dess förmåga att klara det. Däri ligger sannolikt skillnaden mellan oss och vpk. En reservation som också tycks återkomma varje år är den från moderater na och folkpartiet om stödet till fträmjandeorganisationerna. Jag vill gärna berätta, herr talman, att fastän jag själv är aktiv motionär inom flera idrotter och således rör mig ganska mycket i idrottskretsar och fastän jag kommit att syssla rätt mycket med idrottsfrågor i riksdagen, är budgetbehandlingen det enda tillfälle under året då jag ställs inför den här frågan. Den är således en mycket liten detalj i hela den verksamhet som motionsoch idrottsrörelsen omfattar — en detalj vilken dessutom, som jag uppfattat det, inte har något gensvar ute på fältet. De två representanter som regeringen utser i Riksidrottsförbundets styrelse har till uppgift att bevaka främjandeorganisationernas intressen. Det är regeringen som slutgiltigt tar ställning till fördelningen av anslagen till dessa organisationer. Utöver dessa finns flera skäl som talar för det nuvarande fördelningssystemet, men de får anstå så länge. Från de borgerliga partiernas sida finns endast denna reservation inom idrottsområdet. Antalet motioner har varit lika litet. Det kan tyda på en stor samstämmighet kring idrottsfrågorna och uppfattas som beröm för den politik socialdemokraterna för. Eller är det ett fattigdomsbevis? Nog är idrottsrörelsen så omfattande och betydelsefull att den förtjänar en bättre uppmärksamhet och nog rymmer dess framtida utveckling stora möjligheter värda att uppmärksammas! Även beträffande anslaget till Sveriges turistråd och de motioner som behandlar turismen råder stor enighet i utskottet. Med anledning av de reservationer som vpk står för finns det emellertid några kommentarer jag skulle vilja göra. I reservation nr 7 föreslår vpk att rekreationsfrågorna skall få en annan huvudman än Sveriges turistråd. Det är ett krav som vi inte kan biträda. Beröringspunkterna mellan turism och rekreation är utomordentligt stora. I många avseenden kan det vara svårt att särskilja vad som är rekreation och vad som är att hänföra till turism. I reservationen finns också en betoning av de sociala sidorna av turism och rekreation som det i och för sig är lätt att instämma i. Det är emellertid att slå in öppna dörrar. När riktlinjerna för den nuvarande politiken beslutades i riksdagen 1984 underströk utskottet kraftigt just de sociala sidorna av turistoch rekreationspolitiken. Vi betonade hur viktigt det var att i princip alla medborgare bereds möjlighet att ta del av de värden som turismen i Sverige kan erbjuda och att de kan utnyttja sin fritid i sådana former som var och en önskar. Vi sade också att samhällets insatser på rekreationsoch turistområdet måste utformas så att de kan komma alla till godo och bidra till att minska existerande sociala och ekonomiska hinder för att utnyttja de resurser som finns i Sverige. Bakgrunden till dessa klara uttalanden är den kunskap som efterhand samlats om de klyftor som fortfarande finns mellan olika grupper i samhället. Tyvärr är det ju så att utnyttjandet av såväl rekreationssom turistmöjligheter står i förhållande till utbildning och inkomst. Men målsättningen att komma till rätta med den ojämlikhet vi kan konstatera är mycket klar, och jag utgår från att de som har att realisera dessa målsättningar också gör det. Med anledning av detta ser jag inget skäl för riksdagen att vidta någon åtgärd på grund av detta vpk-yrkande. Jag sade tidigare att jag tyckte att vpk har en ensidig syn på idrotten. Det — Prot. 1985/86:139 gäller faktiskt också partiets syn på turismen. I reservation nr 3 hävdar vpk att 13 maj 1986 Turistrådet i sin marknadsföring av Sverige som turistland skall lägga tyngdpunkten på tillgång till natur och friluftsliv. Ja, visst är det tillgångar i vår marknadsföring. Men lika visst är våra storstadsmiljöer och det de kan erbjuda turisten en lika stor tillgång. ”Grönan” i Helsingfors och Liseberg i Göteborg ingår i stockholmarens resp. göteborgarens kulturmönster lika väl som Himlaspelet i Dalarna ingår i dalmasens mönster. Allt det här är värt att visa turister från både vårt eget land och andra länder. Vår styrka som turistland ligger just i att vi har så mycket skiftande att erbjuda, natur och god miljö, ja visst, men även storstad och kultur, plus allt det som kan inordnas däremellan. Det är faktiskt så att våra större städer står för den ojämförligt största andelen av våra turistinkomster av gäster från andra länder. Det vore oförsvarligt att inte utnyttja den dragningskraft som dessa orter har. Det är inget tvivel om att turismen inom många områden i landet spelar en avgörande roll för sysselsättningen. Turismen har också stor betydelse för möjligheten att upprätthålla service även för den bofasta befolkningen på många håll. Flera motioner berör just de regionalpolitiska skälen för att utveckla turismen. I betänkandet redogör utskottet för åtgärder som vidtagits tidigare och skisserar det arbete som är på gång. Bl. a. hänvisar vi till den delegation inom turistrådet som har till uppgift att verka för en samordning av de statliga insatserna för turism och rekreation. Delegationen liksom turistrådet som helhet har endast arbetat ett drygt år efter omorganisationen 1984. Det är därför alltför tidigt att dra några slutsatser, men det finns skäl att understryka vikten av de uppgifter delegationen har framför sig. Inte minst ur regionalpolitisk synpunkt är det angeläget att arbetet med branschstudie och strukturplan sker effektivt och snabbt. Motioner har väckts i år, liksom tidigare, om åtgärder på olika områden i landet. Motionerna berör fjällturismen, de ej utbyggda älvarna i norr, och Skåne. Dessa motioner innehåller många goda uppslag och rymmer säkerligen var för sig förståndiga tankar. Utskottet vill emellertid ändå avstyrka dem. Det sker redan mycket i den riktning motionärerna önskar. Det mesta är regionala och lokala projekt, och ansvaret ligger främst hos kommuner och regionala organ. När det gäller folkpartiets krav i reservation 6 vill jag notera att höjningen av anslaget till Svenska turistföreningen skall ske inom ramen för det totala anslaget till turistrådet. Det innebär att något annat ändamål sätts åt sidan. Vad är det folkpartiet vill pruta på? Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Till Anders Nilsson vill jag säga följande: Att man använder ordet tyngdpunkten innebär ju inte att man utesluter något. Denna språkliga distinktion skall vi ha klar för oss. Vi menar inom vpk att man skulle ha lagt tyngdpunkten vid frågorna om natur och friluftsliv — precis som vi har skrivit och sagt. Beträffande idrotten och Friidrottsförbundet är faktiskt vpk:s motion 15 mera att se som ett krav på en avkommersialisering och ett krav på att idrotten skall erhålla mer av tipsmedel. Det gäller alltså en vidgad möjlighet för idrottsförbunden att utifrån idrottsliga grundsatser styra sin verksamhet, och en minskad möjlighet för sponsorer och andra kommersiella intressen att ha en betydande makt över idrottsutövning, prestationskrav etc. I fråga om vår påstått negativa inställning till turism och rekreation genom att vi föreslår en uppdelning av verksamheten vid statens turistråd, så är Anders Nilssons uttalanden rent befängda. Statens turistråd har ju att i mycket stor utsträckning syssla med reklamverksamhet. Det finns väsentliga beröringspunkter mellan en turist och en person som ägnar sig åt rekreation. Men turistnäringen är en näring som säljer tjänster till turistande och till rekreationsutövande människor. Det finns alltså inget naturligt och klart samband mellan de här olika verksamheterna när det gäller hur man skulle vilja se en statlig förvaltning handha dem. Anders Nilsson föredrog i övrigt i sitt inlägg att polemisera mot motionen och dess formuleringar och inte mot mitt inlägg. Därför är det rätt svårt att bemöta honom på alla punkter. Men så mycket står ändå klart, att det är viktigt att vidta dessa åtgärder beträffande de fyra outbyggda älvarna, att minska de kommersiella intressena och att också mycket snart förlägga tyngdpunkten i turistaktiviteten i Sverige till de naturområden som vi har angett.
Herr talman! Jag vill visa den här broschyren, Paul Lestander. Den heter Semesterbästa Norrbotten 86. Den handlar i stor utsträckning om de åtgärder som lokala och regionala organ i Norrbotten vidtar för att utveckla bl.a. turismen kring de fyra älvar som Paul Lestander nämnde. Det finns faktiskt ett betydande samband mellan rekreationsoch turistverksamhet. Ett exempel: Om jag reser till Sälen några dagar för att åka Vasaloppet och därvid utnyttjar de turiststugor som finns i Sälen, åker skidor i fjällen och sedan åker Vasaloppet, är jag då att anse som turist som använder de här stugorna eller är jag rekreatör, eller vad man skall kalla mig, som rekreerar mig med de här motionsaktiviteterna? Jag tycker faktiskt att jag är både — och. Det samlade stödet till idrotten i form av verksamhetsbidrag från stat, kommun och landsting till drift och underhåll av anläggningar, motionsleder, simhallar, idrottsplatser och allt möjligt hör till det samhälleliga stödet, och det är alltså fråga om betydande belopp. Det verkar som om vpk är fånget i massmedias syn på idrotten. Massmedia ägnar otivelaktigt mest tid åt elitidrotten, men det betyder inte att idrottens verklighet huvudsakligen består av elitidrott — tvärtom! Huvuddelen av idrotten är den stora breddverksamheten.
Herr talman! Självfallet är inte vpk fånget i någon massmedial syn på idrotten. Det skulle vara intressant att höra Anders Nilsson utveckla på vilket sätt förutsättningarna för breddidrotten, handikappidrotten och för massidrotten över huvud taget skulle försämras, om de fick tillgång till en större del av tipsmedlen. Det är ju just genom att vara hänvisad till sponsorer, till de kapitalstarka, som idrotten får allt svårare att bedriva massidrott och får allt lättare att få stöd till elitverksamhet. Men när det gäller frågan om vad Anders Nilsson anser sig vara tycker jag att han får vara rekreationsutövare eller turist vilket han vill. Det är inte detta debatten gäller. Debatten gäller faktiskt om statens turistråd i dag är organiserat och bedrivs effektivt även i förhållande till rekreationspolitiken. Vpk:s förslag syftar till en sådan organisation. Jag vägrar gå in på de sidospår som Anders Nilsson så ivrigt vill skida in på.
Herr talman! Jag tycker inte att jag gick in på några sidospår. Det är nämligen väldigt många människor här i landet som utnyttjar turistanläggningar för att delta i olika former av rekreation. Detta visar mycket tydligt sambandet mellan turism och rekreation. Jag vill helt kort säga, herr talman, att breddidrotten inte skulle bli sämre om idrottsrörelsen finge tillgång till tipsmedlen. Men det är ju med dem som med andra saker: Vi har inte särskilt många specialdestinerade inkomster till staten, utan inkomsterna går till statskassan som helhet och fördelas sedan i mån av tillgång och efter behov till olika ändamål. Jag vågar inte göra avvägningen om tipsmedlen helt och hållet skall tillfalla idrotten eller om dessa medel också skulle komma andra organisationer till del, t.ex. olika ungdomsorganisationer. Det system som vi nu har, nämligen att staten tar in inkomsterna och sedan fördelar anslagen efter råd och lägenhet, är det bästa systemet.